Herr talman! När jag anförde citatet från riksdagsdebatten 1893 var det därför att det berörde ett allvarligt problem redan då. Men det är inte jag som ligger kvar på 1893 års nivå, utan det är herr Sjöholm, som vill ha tillbaka de förhållanden som rådde då vi hade reglementerad prostitution i landet det är ju det herr Sjöholm är inne på. Herr Sjöholm skall inte försöka slingra sig undan genom att säga att det är löjligt att citera. Jag tror att det citatet var mycket klart som en bakgrund till vad jag sade. Jag tycker att det är beklämmande att en riksdagsledamot ställer frågan om jag inte tycker att det är lika bra att man köper kvinnor som att man köper alkohol. Vad är det för ett resonemang? Alkoholen är ett av våra stora samhällsproblem, men varför i rimlighetens namn vill herr Sjöholm diskriminera kvinnorna? Skall de ha anställning på statliga bordeller? Det är ju det herr Sjöholm vill åstadkomma! Han motionerar visserligen om en utredning, men det måste ju ligga ett syfte bakom. Jag tycker att herr Sjöholm skall ha så pass mycket respekt för kvinnorna att han inte för ett sådant resonemang som han har gjort här. Herr Sjöholm sade att statliga bordeller skulle skapa en människo digare tillvaro. Jag blir mer och mer förvånad. Jag blev förvånad när motionen väcktes, men jag kan kanske ändå förstå att man vill ha en viss PR-verksamhet omkring sin person. Men att man framhärdar med att i en debatt påstå att det skulle vara en människovärdigare tillvaro för kvinnorna om staten sanktionerade verksamheten med bordeller! Nej, herr Sjöholm, jag tror att herr Sjöholm mår bäst av att sluta den här diskussionen om att staten skall engagera sig i bordellverksamhet. Om sedan herr Sjöholm är besjälad av ett intresse av att förbättra tillvaron för människorna, så arbeta då för kartläggning, utbildning och arbete — det måste vara vägarna. Utskottets förslag är faktiskt väl dokumenterat. Det anger en av vägarna att åstadkomma en bättre situation, men det gör absolut inte vare sig herr förslag.
Herr talman! Den som skulle ha mest nytta av att debatten avbröts är nog herr Karlss att denna verksamhet bedrivs i samhällskontrollerad regi än i regi av dessa stinna och samvetslösa sutenörer och hallickar? Herr Karlsson menar tydligen att det är värre om samhället har ansvar för verksamheten än om dessa sutenörer har det — det är konsekvenserna av vad herr Karlsson säger. Herr Karlsson gjorde gällande att jag diskriminerar de handikappade. Jag har här De handikappades riksförbunds egen tidning, Svensk Handikapptidskrift, ur vilken jag skall göra ett enda citat jag hinner inte mer på tre minuter. En kvinna som heter Gunnel Enby, som herr Karlsson kanske känner till, har skrivit om de handikappades svårigheter även på det sexuella området. I den här artikeln heter det: ”En av våra riksdagsmän motionerade fö inrättande av statliga bordeller, med tanke på de sexuellt ensamma. Motionen avslogs. Men i den åtföljande debatten i massmedia föreslogs att exempelvis ett kommunalt organ borde ta sig an människor, vilka fastnat i en isolering, som de själva inte förmådde bryta sig ur. Genom en förmedlingsverksamhet och ordnande av lämpliga aktiviteter skulle man öppna möjligheter för denna kategori till djupare och mer långsiktiga något år sedan om kontakter, än vad salubjuden erotik avser att skänka.” Detta står i de handikappades egen tidning. Kom då inte, herr Karlsson, och säg att jag diskriminerar de handikappade! Deras sexuella isolering är ett mycket stort och svårlöst problem, något som herr Karlsson som socialutskottets ordförande borde känna till. När jag pekar på att mitt förslag kanske även skulle kunna lösa det problemet avfärdar herr Karlsson det med att jag diskriminerar de handikappade. Det är de själva som kommit upp med denna idé.
Herr talman! Jag säger obetingat att om någon vill driva en sådan här verksamhet får hon själv ta ansvaret. Men att staten legaliserar denna verksamhet säger jag definitivt nej till. När det gäller resonemanget om de handikappade skall nog herr Sjöholm akta sig mycket noga för att göra vad som skrivs i en debattartikel till ett huvudnummer i denna debatt. Jag har själv varit ordförande i De handikappades riksförbund, och jag har diskuterat dessa problem med en mängd handikappade. Förbundet har sannerligen inte sanktionerat någon linje i detta avseende, och allra minst jag känner förbundet så innerligt väl skulle förbundet komma på tanken att tillstyrka ett förslag sådant som det herr Sjöholm väckt

Herr talman! Under senare år har prostitutionen och koppleriet ökat starkt i Sverige. Trots frånvaron av en mer ingående kartläggning av denna verksamhet tror jag att man vågar göra ett sådant uttalande. Det torde också kunna slås fast, att en konsekvens av denna utveckling är att antalet kvinnor med alkoholbesvär, narkotikaproblem och allmänna sociala och psykiska anpassningssvårigheter har ökat. Allt fler kvinnor har kommit i en plågsam och förnedrande beroendeställning till hänsynslösa sutenörer. Inom folkpartiet, liksom — utgår jag från — inom alla andra partier, råder det en fullständig enighet om att denna utveckling är djupt oroande. Oron har inte blivit mindre av att myndigheterna har haft uppenbara svårigheter att komma till rätta med problemet. Det är mot denna bakgrund man bör se de motioner som vid årets riksdag väckts angående prostitutionen. Man har varit enig om att något måste göras för att skydda dem som utnyttjas och förhindra spridning av sociala anpassningsproblem och drogberoende. Med tanke på problemets eviga svårighetsgrad, men också med tanke på det faktum att prostitutionen tagit sig delvis nya former, är det inte förvånande att de flesta har känt en stor osäkerhet om hur man skall gå fram och att delade meningar råder om vilka metoder som kan bli effektiva. Men jag vill understryka, herr talman, att den tanke på statlig bordellverksamhet som framförs i motionen 59 inte vunnit något gensvar inom folkpartiets riksdagsgrupp. Den har också enhälligt avstyrkts av socialutskottet. Den skulle innebära, som utskottet säger, att samhället aktivt medverkade till att ett antal människor utnyttjades för en verksamhet, som erfarenhetsmässigt ofta leder både till allvarliga psykiska skador och till livsvarlig social missanpassning. Den skulle också — med tanke på hur prostitutionen i praktiken bedrivs — innebära ett stöd från staten åt en förlegad syn på relationen mellan män och kvinnor. Av vad herr Sjöholm just har sagt framgår också, att tanken på statliga bordeller över huvud taget saknar aktualitet. Det utredningsyrkande som han i dag har framlagt är inte kontroversiellt på samma sätt som motionen. Trots detta ber jag att som representant för folkpartiet i socialutskottet få yrka bifall till utskottets betänkande. Jag gör det med följande motivering. Utskottets formella yrkande är att de aktuella motionerna inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Det innebär dock inte på något sätt att vi skulle anse åtgärder inom det aktuella området obehövliga. Det är i stället uttryck för uppfattningen att åtgärder redan förbereds och kommer att vidtagas utan något formellt uppdrag från riksdagen Utskottet uttrycker också på en rad punkter sin mening om vad som bör göras. Vi har ansett det värdefullt med ett enhälligt utskottsbetänkande av denna innebörd, och jag hoppas att riksdagen vill sluta upp kring det. Låt mig helt kort påminna om de åtgärder som utskottet pekar på.

Även om den utvecklingen — som utskottet säger — som helhet måste betraktas som positiv, får den inte hindra fortsatt vakthållning kring individens integritet och skydd mot utnyttjande av människor. Det kan därför, som utskottet framhåller, komma att visa sig att rekvisiten för koppleribrott behöver få en annan utformning än för närvarande, för att det skall bli möjligt att på ett effektivt sätt komma åt sutenörerna. Utskottet understryker också att det nu — efter att myndigheterna en tid har ställt sig avvaktande till utvecklingen — finns anledning att räkna med att de legala möjligheter, som redan finns att bekämpa de nya formerna av prostitution, kommer att tas till vara i väsentligt större utsträckning än hittills. Aktuella domstolsutslag ger redan underlag för denna förmodan. På detta område, liksom på de flesta andra sociala problemområden, är givetvis förebyggande åtgärder att föredra. För att skapa bättre underlag för sådana åtgärder, och över huvud taget ge kunskaper om prostitutionens omfattning och karaktär samt orsakerna till att människor ger sig in i verksamheten, bör en kartläggning företas. Utskottet säger att utvecklingen av nya former för prostitution aktualiserar en kartläggning och utgår från att frågan om en sådan blir föremål för noggrann prövning. Så uttrycker man sig på riksdagsspråk. Jag vill gärna tillägga att med tanke på den allmänna oro som råder över utvecklingen och det starka intresse som visats frågan vore det utmanande om inte den av utskottet omnämnda kartläggningen kom till stånd skyndsamt. Utskottet slår också fast att gällande barnavårdsoch socialhjälpslag klart ålägger myndigheterna att bistå prostituerade, lika väl som andra med sociala problem. Därför bör socialstyrelsen, som utskottet säger, överväga behovet av att lämna de sociala nämnderna råd och anvisningar för att klara den uppgiften. Vi understryker därmed vad som sägs i motionen 330 av herr Källstad m.fl. En förutsättning för den ökade bordellverksamheten har givetvis varit möjligheterna att relativt fritt annonsera i tidningarna om verksamheten. Utskottet kräver här i första hand en självsanering av pressen. Det måste vara ett ohållbart tillstånd, när en verksamhet, som alla är medvetna om är klart olaglig och som dessutom får svåra sociala skadeverkningar, helt öppet kan annonseras i våra stora dagstidningar. Utskottet påpekar också att det förslag som nyligen lagts fram av massmedieutredningen ger möjlighet till laglig begränsning av icke önskvärd reklam och att frågan om bordellannonseringen torde komma att prövas i samband med behandlingen av det förslaget. Givetvis får man hoppas att en självsanering kan ge sådana resultat att legala åtgärder kan undvikas. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga följande. Någon har kanske fått ett annat intryck av den delvis raljanta uppläggning av diskussionen som utskottets ordförande har gjort här. Men utskottet har verkligen tagit på frågan med stort allvar. Av justitieministerns svar på herr Hyltanders enkla frågor den 2 november framgår, att också regeringen ser allvarligt på utvecklingen. Detta regeringens och utskottsmajoritetens sätt att se på problemen har varit en förutsättning för att vi skulle ansluta oss till utskottets betänkande. Det ger underlag för förvissningen att utskottets betänkande kommer att leda till konkreta åtgärder av de verkställande myndigheterna. Därmed bör motionärerna ha nått sitt syfte. Vi har alla möjlighet att följa utvecklingen och att återkomma med konkreta förslag, om vi inte blir tillfredsställda med resultatet. Med hänvisning till detta ber jag än en gång att få yrka bifall till illan.
Herr talman! Jag protesterar mot påståendet att uppläggningen av mitt anförande skulle ha varit raljant. Om jag sakligt konstaterar att detta tycks vara ett inbördes folkpartiproblem, sammanhänger det, herr Romanus, med att 28 av folkpartiets ledamöter har varit inkopplade på en eller annan motion i denna fråga. Det är ett kort sakligt konstaterande av vad som i verkligheten har skett.
Herr talman! Var och en som läser herr Kari ons i Huskvarna inlägg i den här diskussionen får själv döma om det berättigade i mitt omdöme, att hans uppläggning var delvis raljant.

Herr talman! Det finns väl ingen anledning att spilla många fler ord på herr Sjöholms olyckliga motion, som ju avslöjar en direkt genant människosyn hos motionären. Herr Sjöholm förefaller inte heller särskilt angelägen om att försvara sitt motionsyrkande, utan retirerar till bekvämare positioner. Däremot kunde det vara en fascinerande uppgift att närmare studera den svenska riksdagens inställning till frågor kring prostitutionen under gångna årtionden. Herr Karlsson i Huskvarna har redan gett ett exempel från 1890-talet. Det finns naturligtvis många flera. Man skulle antagligen kunna konstatera en betydande tvetydighet och vacklan när det gäller att angripa prostitutionens problem. I vissa lägen har det funnits en opinion för repressiva åtgärder, riktade mot de prostituerade själva, medan man dessemellan har kommit på bättre tankar och sagt sig att prostitutionen som sådan i varje fall inte bör kriminaliseras. Man har då menat att det finns åtskilliga mänskliga beteenden som skadar dem som själva ägnar sig åt dem men att det bara kan vara samhällets uppgift att ingripa med lagar och förbud, om dessa beteenden också skadar andra. Man har i ljusa stunder upplevt det som ett svårartat hyckleri att ingripa mot de prostituerade när man på goda grunder inte velat ingripa mot de prostituerades kunder. Herr talman! Också de senaste åren har gett exempel på hur opinionerna kan växla. För tre år sedan var vi några socialdemokrater som yrkade på avskaffande av lagen mot samhällsfarlig asocialitet. Vad vi fann särskilt osympatiskt i den lagen var att den ensidigt drabbade kvinnliga prostituerade, medan kopplare och sutenörer gick fria. Riksdagen var av samma mening. Andra lagutskottet menade att samtliga anförda omständigheter talade för lagens avskaffande. Tyvärr har denna riksdagens beställning ännu inte effektuerats, vilket kan illustrera det svenska samhällsmaskineriets tröghet. Hur ser de som den gången röstade för lagens avskaffande på samma lag i dag? Ja, man kan undra litet grand när man läser motionen 310 som undertecknats av herr Källstad och en rad andra folkpartister. Här hänvisas till osäkerhet hos polis och myndigheter om hur existerande lag skall tolkas, och det heter vidare: ”För närvarande råder en viss osäkerhet både bland allmänheten och inom rättsväsendet om hur den gällande kopplerilagstiftningen skall tillämpas. Detsamma gäller i viss mån prostitutionen som sådan. Lagen om samhällsfarlig asocialitet har de senare åren inte tillämpats mot prostituerade, och det råder någon oklarhet om huruvida detta skall uppfattas som en legalisering av själva prostitutionen eller inte. Vi betraktar prostitutionen som en från socialmedicinsk och humanitär synpunkt skadlig verksamhet för individen och icke som ett av samhället sanktionerat yrke. Det innebär alltså icke krav om nya straffregler utan en uppmaning till alla myndigheter att hindra och förebygga verksamhet som innebär prostitution, och då med särskild tyngdpunkt på de fall då inslaget av koppleri är påfallande.” Denna motion har undertecknats bl.a. av fru Frenkel som också stod bakom andra lagutskottets utlåtande 1969 till förmån för ett avskaffande av lagen om samhällsfarlig asocialitet. Jag skulle ha lust att fråga både henne och andra folkpartister om de står fast vid sin åsikt för tre år sedan om att denna lag bör avskaffas. Det framgår i varje fall inte av ordalagen i deras motion. Tvärtom kan man spåra en olust över att denna osympatiska lag inte har tillämpats sedan riksdagen gjort sitt uttalande. Man kan möjligen också utläsa en klagan över att prostitutionen som sådan inte är kriminaliserad. Vad som icke är förbjudet är tillåtet. Det betyder inte att tillåtna beteenden av samhället alltid betraktas som önskvärda. För ett i bästa mening liberalt tänkesätt har det sedan mycket länge stått klart att en kriminalisering av prostitutionen som sådan skulle vara oförenlig med den enskildes integritet och dessutom innebära en otillbörlig diskriminering av de kvinnor som utövar prostitution. I en tid då man ägnar så mycken uppmärksamhet åt kvinnors jämlikhet är det förvånande att denna synpunkt inte fått utrymme i en folkpartimotion. Herr talman! Vad samhället haft och har behov av att intressera sig för är i stället problem i anslutning till prostitutionen, dels brottslighet i dess spår, dels de vårdbehov som anmäler sig för dem som ägnar sig åt prostitution och, som det framhållits, kan bli alkoholiserade, narkotiserade osv. Här finns utan tvivel en hel rad allvarliga problem, som också fått sin belysning i socialutskottets betänkande. Med någon ironi måste jag emellertid konstatera att motionärerna från 1969 inte hade framgång på en annan punkt. Vi skrev: ”Betydande oklarhet råder alltjämt om i vilken mån samhället har anledning att ingripa mot prostitutionen och i vilka former sådana ingripanden bör ske. Kunskapen om den faktiska omfattningen av gatuprostitutionen och andra former av prostitution är klart otillräcklig. Man vet inte ens om det här gäller problem av växande eller minskande betydelse. Antagandena om sambandet mellan gatuprostitution och brottslighet är inte särskilt väl underbyggda och jämförelser med sambandet mellan annan prostitution och kriminalitet saknas.” Vi skrev vidare: ”Möjligheterna att påverka prostitutionens utbredning, i den mån en sådan påverkan befinns angelägen, måste bedömas som osäkra så länge man endast har ofullständiga kunskaper om problemets omfattning och karaktär. En vidgad forskning om denna problematik är sålunda önskvärd.” Vi yrkade därför på att behovet av forskning kring prostitutionen skulle uppmärksammas vid fördelningen av anslag för social forskning. Andra lagutskottet fann denna propå så föga intressant att man nöjde sig med att konstatera att det självfallet är av betydelse att prostitutionens omfattning och karaktär blev föremål för forskning, men man avböjde varje prioritering av sådan forskning. Om utskottet hade varit en aning mera lyhört för motionärernas önskemål, hade vi kanske i dag haft den kartläggning av prostitutionens omfattning och karaktär och av de prostituerades sociala bakgrund, utbildning, levnadsförhållanden m.m. som socialutskottet nu så vältaligt och utförligt uttalat sig för.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

Herr talman! Det ärende vi nu har att behandla har väckt både förvåning och häpnad på många håll ute i landet. Man har på goda grunder frågat sig vad ledamöterna i Sveriges riksdag egentligen sysslar med. En motion om statlig bordellverksamhet, som herr Sjöholm här har väckt, kan i grunden bara ha ett syfte, har man sagt på många håll, nämligen att ge sensation och reklam kring allvarliga sociala problem. Att den givit reklameffekt framgår också av vad den finske socialoch r i Finlands hälsovårdsministern Kaipainen anförde i ett interpellations: riksdag angående ett statligt bordellsystem där. Det har citerats en gång tidigare här. Herr Sjöholm var ytterst besvärad över detta citat, men det förtjänar dock att upprepas ytterligare en gång: ”Kaipainen anser att förslaget om att införa ett kontrollerat bordellsystem inte kan tas på allvar utan att det snarare bör uppfattas som en boll som kastats ut i syfte att väcka sensation enligt rikssvenskt mönster.

— Sjöholm. : — Att han får reklam för sin motion sörjer väl massmedia för. Vi vanliga Bordellverksamhet, riksdagsledamöter, som upplever den vanliga människans vardag, tar VARG bestämt avstånd från utspel av detta slag. Jag har herr talman känt ett behov av att få säga detta. Frågor av detta slag har ingen förankring hos det stora flertalet medborgare i vårt land i dag. Jag ber, herr talman, att definitivt få yrka avslag på motionen, och därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan. trygghetsfrågor och rättssäkerheten är det med beklämning och förvåning man erfar ett sådant förslag som detta — även om det väckts av herr
Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan, liksom hans namne herr Karlsson i Huskvarna, tog språnget över Bottenhavet för att hitta angreppspunkter på mig. Stå för det själv, herr Carlsson! Det är lika löjligt vare sig det kommer från Finland eller Vikmanshyttan eller Huskvarna. Herr Carlsson talade om trygghet. Det var verkligen ett bra uttryck. Herr Carlsson menar alltså att tryggheten för de flickor som är engagerade i detta är större hos dessa samvetslösa sutenörer och hallickar än den skulle vara i det fåtal inrättningar som vore kvar, auktoriserade av samhället. Där skulle samhället ta ansvar för kvinnornas hygien, för deras sociala anpassning när de inte längre kunde syssla med denna verksamhet. Det är precis motsatsen! Herr Carlsson talar mot sig själv. Tryggheten måste väl ändå bli bättre än vad den nu är. Är herr Carlsson — och de som instämde i herr Carlssons yttrande — belåtna med förhållandena som de nu är? Ni vill inte angripa dem så att det verkligen gör någon effekt. Så är det. Ta bort skygglapparna, herr Carlsson!

Herr talman! När jag citerade minister Kaipainen innebar det att jag ställde mig bakom hans uttalande. Får jag sedan säga att när jag talar om trygghet och rättssäkerhet gäller det den vanliga människans situation. Om herr Sjöholm hade lyssnat hade herr Sjöholm uppmärksammat det också. Men herr Sjöholm är väl för djupt fången i sina funderingar omkring statlig bordellverksamhet.
Herr talman! Det sista var väl fu tändigt meningslöst. Det begrep jag inte ett skvatt av. Den vanliga människan, som inte frekventerar dessa inrättningar, får säkert varken mindre eller större trygghet vare sig samhället eller någon annan har hand om bordellerna. Det var en fullständig plattityd.

Herr talman! I riksdagen väcker man årligen mängder av motioner. Man väcker motioner som betecknas som tunga motioner, man väcker motioner som betecknas som lätta. Man väcker bra motioner och man väcker dåliga motioner. Vi riksdagsmän framför våra förslag på detta sätt. Det är därför helt i linje med vårt sätt att arbeta i riksdagen som herr Sjöholm motionerar — och det gör han också rätt flitigt, som vi vet. Jag har ett behov av att deklarera en uppfattning i det aktuella ärendet. Jag skall stå för min uppfattning även om jag tycker det är korrekt som mina kolleger har gjort när de gått över Bottenhavet för att få stöd för sin uppfattning och visat att man har reagerat även på den sidan. Min uppfattning är att herr Sjöholms s.k. bordellmotion är något av ett bottennapp i motionsfloden genom Sveriges riksdag. Jag tror det var herr Karlsson i Huskvarna som var en aning förvånad över att denna fråga väcker sådan uppmärksamhet. Ja, man kan tycka så. Här i riksdagen behandlas exempelvis stora tunga ekonomiska frågor som man tycker är ytterst angelägna och viktiga, och de får inga rubriker, menar man. Men det här är en utomordentligt väsentlig fråga. Det är en viktig principfråga, och jag förstår därför att den har väckt stor uppmärksamhet landet över och även utanför våra gränser. Det har sagts — och jag vill instämma i det — att det under senare tid har skett en explosionsartad ökning av förtäckt och kanske även öppen bordellverksamhet i det här landet. Därför menar herr Sjöholm att staten aktivt bör medverka till att människor, ofta mycket nedgångna och olyckliga människor, skulle utnyttjas i en förnedrande människohandel. Staten skulle starta och bedriva sådan obskyr verksamhet som det här är fråga om. Bordellverksamhet leder — där har utskottet gjort en klar skrivning — ”till både allvarliga psykiska skador och till livsvarig social missanpassning”. För att klara påfrestningar tar man till knark och sprit. Man hamnar i det s.k. träsket. Det gäller, herr talman, en nedbrytande och förnedrande verksamhet, där människor hänsynslöst utnyttjas för prostitution. Jag vill deklarera min uppfattning att staten icke under några förhållanden bör legalisera bordellverksamhet genom startandet av ett bolag, herr Sjöholm har måhända tänkt sig att det skall kallas AB Statliga bordeller eller något liknande. Herr talman! Det är enligt mitt sätt att se oförklarligt för att inte säga oansvarigt av en politiker att framföra ett så lättsinnigt förslag. Vi talar mycket i våra dagar om människovärde och om människornas likaberättigande, och för alla som har den riktpunkten — och det är oerhört mycket folk, ja, de allra flesta — har den Sjöholmska motionen om statligt drivna bordeller varit ett slag i ansiktet. Herr Sjöholm raljerade i sitt anförande och frågade: Vad är skadligare — en liter brännvin eller en kvinna? Jag tar för givet att det blir rubriker av en sådan fråga, i varje fall i pressen nere i Skåne. Men det är ett fullständigt felaktigt resonemang. Frågan gäller inte en liter sprit eller en kvinna, herr Sjöholm, utan vad det gäller är om handel med nedgångna olyckliga prostituerade kvinnor skall bedrivas såsom statlig verksamhet. Detta är något mycket allvarligare. Utskottet har ställt sig helt avvisande till herr Sjöholms motion, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Herr Sjöholm har deklarerat att han är medveten om att han med anledning av sin motion råkade i blåsväder. Och han har också gjort en viss reträtt i frågan. Han brukar hävda att han vågar stå för sina uppfattningar. Vi får se om han kommer igen i januari med sin motion — valåret 1973 har ju då börjat.
Herr talman! Så har då även herr Fridolfsson i Stockholm gått in i debatten. Vi känner sedan tidigare till att sakligheten inte brukar främjas av detta, och så har inte heller skett nu. Jag har inte retirerat, herr Fridolfsson. Jag har ändrat mitt yrkande men mitt syfte är precis detsamma som det var från begynnelsen, nämligen att få en samhällelig kontroll över verksamheten. Mitt huvudsyfte var inte alls att få till stånd en statlig verksamhet. Det har jag sagt tidigare. Herr Fridolfsson talade om människohandel. Ja, men den förekommer redan, herr Fridolfsson. Jag vill begränsa den och om möjligt göra den något mer människovärdig. Det är skillnaden mellan oss. Det är vidare ett intressant förhållande att herr Fridolfsson har vissa relationer till tidningen Dagen, både andliga och mera handfasta. Tidningen Dagen skrev t.o.m. på sin löpsedel i januari sedan min motion hade väckts, att motionen bör tjäna som ”en väckarklocka för oss kristna”. Om den har gjort det, har herr Fridolfsson i så fall vaknat på fel sida. Det framgår av hans något förvirrade inlägg här. Men jag tror faktiskt att det som tidningen Dagen skrev kan vara riktigt i viss mån, eftersom det verkar som om det blivit litet mera fart på polisen när man studerar poseringsateljéerna ute i ”träskmarkerna”. Möjligen kan detta bero på den debatt som har uppstått. I så fall har motionen redan gjort en viss nytta. Mitt förslag, herr Fridolfsson, är emellertid till sitt syfte detsamma som det jag har framfört i min motion, men det är nu bättre uttryckt än det var i den.

Herr talman! Det brukar vara så att man är saklig, om man håller med herr Sjöholm, men osaklig om man går emot honom. Det är herr Sjöholms politiska livsfilosofi.

Det är där jag förmodar att väckarklockan kommer in. Låt mig, herr talman, allra sist säga att mina släktband hit eller dit icke bör höra till denna debatt.
Herr talman! Jag vet inte om jag har talat om herr Fridolfssons i Stockholm släktband. Det är jag helt omedveten om själv. Jag har talat om att herr Fridolfsson har vissa relationer till Dagen. Det misstänker jag är rätt. Herr Fridolfsson försökte vända det här med väckarklockan mot mig, men det stod på löpsedeln: en väckarklocka för oss kristna. Jag tror inte att herr Fridolfsson räknar mig dit.

Herr talman! För herr Sjöholms skull kanske vi gjorde bäst i att sluta den här debatten, men jag skall ta upp ett par av de saker herr Sjöholm nämnt i sina inlägg. Det gäller först citatet som jag gjorde förut från Finland. Jag instämmer i det fallet helt med herr Eric Carlsson i Vikmanshyttan: den finske hälsooch socialministern har slagit huvudet på spiken, och det finns ingen anledning för oss att göra annat än instämma. Jag skall anföra ytterligare ett citat av vad den finske hälsovårdsministern sade: ”Även om jag tror på en statsdirigerad företagsamhet, kan jag åtminstone inte inse att denna näringsgren skulle stå en arbetarregerings hjärta nära, ty så mycket av utplundring innefattar bordellsystem i praktiken, hur de än förverkligas.” Tänk på det, herr Sjöholm! Sedan var det citatet från Svensk handikapptidskrift. Herr Sjöholm citerar lika fördomsfritt som han skriver motioner. Herr Sjöholm tog ett citat ur en artikel i den tidskriften, men han underlät att läsa upp vad som stod dessförinnan: ”Hur skall förhållandena kunna vridas rätt? Gunnel Enby nämner i sin artikel s.k. kärlekssamariter, män och kvinnor som vore villiga — mot betalning förmodar jag — att lämna erotisk service till handikappade. Även om detta kan tända en fröjd hos den på kärlek utarmade, är det väl ändå inte den lösningen vi önskar oss.” Det citatet, herr Sjöholm, dömer allt vad herr Sjöholm här har pratat om när det gäller de handikappade. Jag vill rekommendera herr Sjöholm att delta i den studiegrupp som Svenska centralkommittén för rehabilitering har i sexualoch samlevnadsfrågor. Jag är övertygad om att herr Sjöholm då skulle få en helt annan syn på de handikappades inställning till sexualproblemen.
Herr talman! Nu vill herr Karlsson i Huskvarna sluta debatten en gång till. Det ville han redan för en timme sedan — men så går han nu upp och förlänger den litet till. Så det här med Finland. Det verkar som om detta vore en debatt i den finska riksdagen, men det är det ju trots allt inte. När herr Karlsson citerar med sådant välbehag vad det finska statsrådet sagt, så bör det väl nämnas att han dessutom sagt att prostitutionen har minskat både i Finland och i andra länder. Herr Karlsson har undertecknat ett betänkande som säger precis tvärtom, nämligen att den har ökat mycket kraftigt. När det gäller handikapptidningen så tog herr Karlsson inte avstånd från mig utan från vad Gunnel Enby säger. Det är Gunnel Enby som har skrivit detta som artikelförfattaren sedan tar avstånd från. Jag skulle kunna citera vad Ivar LO-Johansson skrev redan för 20 år sedan: ”I gångna tider av nöd förekom det att svältande blandade bark i uselt mjöl. I dag tillåter inte vårt sociala samvete att människor lever i sådan misär. Men inte desto mindre blundar vi för att en avsevärd grupp människor ibland oss drar sig fram på sexuallivets barkbräd. Var finns här gränsen för existensminimum?”
Herr talman! Det blir inte bättre för var gång herr Sjöholm stiger upp, utan han förvirrar debatten med varje inlägg han gör. Jag tänker för min del inte fortsätta att bemöta herr Sjöholm utan bara noterar att herr Sjöholm inte har kunnat påvisa något som helst positivt i sina strävanden. Det må vara tillräckligt från utskottets sida.
Herr talman! Efter den debatt som har förts skulle jag vilja säga några ord på ett par punkter. Herr Sjöholm säger att han inte har tagit avstånd från sitt förslag. Jag uppfattar det som om han fortfarande håller fast vid förslaget om statlig bordellverksamhet, men han har vid ett par tillfällen sagt att han endast vill ha kontroll. Vi har inte haft statliga bordeller i Sverige, men däremot har vi haft en reglementering som avskaffats — jag tror att det var 1919. Denna reglementering undersöktes av reglementeringskommittén under, tror jag, ungefär tio år från 1902. Resultatet härav blev lagstiftning på olika områden. Vad innebar då kontrollen — en kontroll som skulle vara den lindrigaste kontroll i vilken statlig och kommunal myndighet är indragen? Jo, den innebar att det fanns ett tvång för en prostituerad att gå till läkare. Hon fick bedriva sin verksamhet på visst område, och hon fick vistas där under viss tid på kvällen. Hon hämtades av polis till läkarundersökning om hon inte själv infann sig. De människor som drogs in i prostitutionen levde tyvärr, herr Sjöholm, ett mycket förnedrande liv. Jag känner till de här förhållandena ganska väl, eftersom jag varit med om att studera dem och skriva en bok — en av de få som är skrivna i Sverige — om prostitution och samhälle. Jag har sedan haft i uppdrag att följa dem som blivit dömda till vistelse i Landskronafängelset. Det fanns en viss hjälpverksamhet för dem när de blev fria. Jag känner alltså till det här området ganska väl. Jag minns också många av dessa personer — egentligen storartade människor, som kunnat behålla litet av mänsklig värdighet även när de kom upp i åren; de hade ofta hamnat i den här situationen därför att de sociala förhållandena var upprörande dåliga. Precis så är det i dag i många andra länder. För ensamma mödrar finns i många länder ingen väg till ett liv med arbete och familj — utan det blir prostitution. På det sättet var det tidigare hos oss också, men när vi fick bort lagen om reglementering ansågs det som ett framsteg bland liberaler och över huvud taget bland alla som ville förbättra förhållandena. Bakom de här förbättringarna stod en mycket stark kvinnoopinion. Kvinnoorganisationerna blev emellertid på detta sätt engagerade i ytterligare en fråga. Nu kan herr Sjöholm på sitt litet lättvindiga sätt säga: det var sådana där moraltanter! Är det något fel på moral egentligen? Är det inte litet grand moralisk indignation även i det som herr Sjöholm presterar? — Det är inget fel att vilja arbeta för en högre samhällsmoral; det är bara fel om man kräver hög moral av andra men inte av en viss privilegierad grupp. Kvinnoorganisationerna motarbetade lösdriverilagen; från socialdemokratiskt håll gjorde vi det mycket starkt på 1930-talet, när lösdriverilagstiftningen drabbade de många arbetslösa. De lösdrivare som längst förföljdes av lagen var just de prostituerade, och till slut var prostitutionen egentligen det enda som beivrades enligt lösdriverilagstiftningen. Efier långvariga utredningar i kommittéer, såväl på 1920 och 1930-talen som efter kriget, kom man fram till att man skulle ta bort hela denna lagstiftning, som hade kommit att rikta sig särskilt mot prostituerade. Jag tror inte att det var fler än herr Wiklund i Stockholm och jag som var inne i kammaren när lagen avskaffades. Det skulle vara ett historiskt ögonblick, men lagen hade spelat ut sin roll, och man hade inte tillämpat den på länge. Även om inte händelsen uppmärksammades så mycket var den dock en milstolpe på väg mot en tid då vi inte prickar den ena parten i ett förhållande som vi ogillar. Jag yttrade mig i det tillfället. Jag har inte tittat efter i protokollet vad jag sade, men jag vill minnas att det var att nu har vi avskaffat lagen, men har vi därmed också sett till att de som hamnar i prostitution inte blir kvar i ett nödtillstånd och i en föraktlig tillvaro? Vi hade ju avsett att få bort hela nödsituationen när vi avskaffade lagen. Utvecklingen har tagit en särskild vändning, och i dag påtalar man det som herr Sjöholm kallar bordeller men som vi väl egentligen inte är inställda på att kalla för bordeller. Poseringsateljéerna, klubbarna där visar live show osv. har en något annan karaktär. Men de har det gemensamt med bordellerna att det huvudsakligen är kvinnor som förnedras och genom det liv som de tvingas föra kommer allt längre bort från möjligheten att bli vanliga människor igen. Vi har också på senare år sett att de kan råka ut för ganska otäcka våldshandlingar. Det är riktigt att man reagerar mot det. När herr Sjöholm kräver att man skall ha en högre hygienisk standard tycker jag det verkar som om han alldeles för mycket talar för kundintressena. Det förefaller som om han hade det saneringsintresse som är klassiskt i dessa frågor. Han talar hela tiden som om han menade att det vid en statlig eller kommunal kontroll alltid är den prostituerade eller möjligen bordellokalen som skall kontrolleras. Då är det väl i synnerhet kundintressena som herr Sjöholm företräder. Jag vill inte säga att han själv är kund — så enkelt tror jag inte att det ligger till — utan det är något slags liberal inställning: man skall inte ha några hämningar, man skall inte döma ut någon företeelse i sexuallivet. Man är rädd för att då verka moralisk. Varför skall man vara rädd för det? Och då blir det som sagt kunden som särskilt kommer i åtanke för herr Sjöholm. Jag menar att man också i utskottsbetänkandet alltför mycket har betonat att det är av intresse att lära känna de prostituerade. Det har i alla tider varit ett väldigt kärt undersökningsämne att skildra hurdana de prostituerade är. På 1920 och 1930-talen fanns det alltid i den redogörelse som lämnades från Landskronaanstalten, där de prostituerade togs in, en redogörelse för om de tillhörde gatuprostituerade — typen berglärkor var den allra sista rubriken. Man fick veta om de var födda utom äktenskapet, om de var konfirmerade osv. — man visste allt om dem. De undersökningar som har gjorts om prostitutionen har alldeles för mycket intresserat sig för de kvinnor det gäller även om det skulle finnas en och annan prostituerad man är det huvudsakligen kvinnor det rör sig om — hur de är funtade, vilken intelligenskvot de har och hur de har hamnat i prostitutionen. Om man skall ha undersökningar bör de gälla samhällsförhållandena i stort. Kanske kunderna också skulle behöva bli synade. Av allra största intresse vore emellertid att man ännu mer riktade sig emot hallickarna och dem som i dag för mycket stora pengar hyr ut lägenheter för denna verksamhet. De måste väl av alla anses vara bland de mest föraktliga människor vi har, de som lever på att förnedra kvinnor och samtidigt sysslar med all möjlig annan kriminalitet. Vad jag vill säga med detta är att varje slag av kontroll över de prostituerade kvinnorna ökar deras förnedring och kan, i den mån den kan leda till en sanering, endast tjäna kundintressena. Om man skall göra undersökningar, skall man icke alltför ensidigt inrikta sig på de kvinnor som är prostituerade.

Herr talman! Herr Sjöholm har otvivelaktigt med den här motionen gett hugg på sig, men jag tror att han själv tål och klarar av de slängar och de gliringar han får, så jag skall inte hjälpa honom. Jag kanske ändå ser litet mer generöst på herr Sjöholms insats i den här frågan än en del talare har gjort i dag. Jag tror inte att man behöver förutsätta att motionen är tillkommen huvudsakligen i PR-syfte; jag tror att det faktiskt finns ett allvarligt bekymmer bakom den, och det vill jag gärna säga till herr Sjöholm. Det är bara det att enligt mitt sätt att se missar herr Sjöholm själva kärnan i frågan, och gör det gång på gång. Till den allmänt raljerande ton som debatten dess värre delvis har haft bidrog herr Sjöholm ny ilv med liknelsen: Vilket är farligast, en liter brännvin eller en kvinna? Men det är inte det frågan gäller; liknelsen skulle i så fall avse litern och kvinnan. Litern blir tom och kanske krossad, och det blir kvinnan också — tömd på mänskligt innehåll, tömd på mänsklig värdighet, och kanske krossad. Hur det går med den som dricker ur litern respektive utnyttjar den prostituerade kvinnan är en annan fråga. Likaså tror jag att herr Sjöholm har missat kärnan på ett annat sätt redan från början. Även om jag i stor uts kning delar de farhågor som fru Eriksson i Stockholm har framfört, tror jag att det skulle vara möjligt att med någon form av samhällskontroll vare sig det nu blir genom statligt företagande eller på annat sätt — råda bot på vissa, alldeles särskilt otrevliga utväxter på den här branschen som vi talar om. Jag tror visst att det skulle gå att få det så att säga litet snyggare i fasaden. Man kanske rent av skulle kunna nå bra och riktiga sociala resultat men, herr Sjöholm, det hjälper liksom inte. Det finns områden som samhället inte kan ge sig in på, nästan oavsett vilka vinster som lockar. Och dit hör enligt mitt sätt att se definitivt en verksamhet som ändå ytterst handlar om djup mänsklig förnedring. T.o.m. om man tror sig kunna vinna många goda saker finns det en gräns som samhället inte kan överskrida. Samhället kan inte engagera sig i direkt förnedrande verksamhet. Det är det viktiga, och det är därför herr Sjöholms motion inte kan bli Onsdagen den behandlad riktigt på allvar, även om man liksom jag är beredd att I5ätveriberl972 tillskriva herr Sjöholm hedervärda bevekelsegrunder. Till sist, herr talman: Vi har fått utdelat till oss det yrkande som herr Sjöholm framställer. Om man inte hade hört herr Sjöholms egen tolkning av sin skrivning i ett av hans senare anföranden, skulle man, när man läser yrkandet, säga att ingenting skiljer det från utskottsbetänkandet. Utskottet säger precis detsamma. Utskottet förutsätter och både herr Sjöholm och jag vet att det är en mycket stark skrivning från ett utskott att en kartläggning av hela den otrevliga företeelse som prostitutionen utgör skall ske. Utskottet betraktar det som självklart att detta måste göras, och det kommer att bli gjort, säger utskottet. I sitt yrkande ber herr Sjöholm att det skall göras.

Men det står inte i yrkandet.

Herr talman! Mitt inlägg skall inte bli långt. Jag har inte heller någon lust att förlänga debatten ytterligare. Jag lyssnade med stort intresse, som vanligt, på fru Eriksson i Stockholm, och hon sade mycket som var värt att lägga på minnet. Jag nämnde faktiskt aldrig ordet moraltant — jag svär mig fri. Någon kund har jag aldrig varit, fru Eriksson. I det avseendet hade fru Eriksson rätt i sin uppfattning. Jag har också tryckt mycket på att man måste skydda dessa flickor från de våldshandlingar som de är utsatta för. Detta var ju en av mina motiveringar för uppfattningen att gatuprostitutionen är den sämsta där är flickorna ensamma och blir utsatta för våldshandlingar och mord, som ju har skett. Så nog har jag tagit hänsyn till den sidan av saken. När fru Eriksson ondgör sig över hallickarna, kan jag verkligen helhjärtat instämma. Men mitt förslag skulle ju kunna verka i sanerande riktning, så att man skulle få bort dem med deras miljoninkomster och deras fullständigt samvetslösa behandling av flickorna. Om det kan uppnås vet jag inte, men det är ändock mitt syfte bakom motionen. Det är inte alls kundintressena det gäller, även om det naturligtvis också vore ett samhällsintresse om man kunde förhindra könssjukdomars spridning. Det var också som vanligt intressant att lyssna till herr Carlshamre, men jag instämmer inte riktigt i att man inte för en god saks skull kunde engagera sig i vissa företeelser. Jag tycker att man skall kunna det så realistiskt får samhället se på frågan. Om man vet att det är två onda ting att välja mellan och att det blir litet bättre om samhället engagerar sig, då tycker jag att samhället skall göra det. Sedan tycker jag nog också att mitt yrkande för ärendet något mer framåt än vad utskottets betänkande gör. Jag trycker dock på att man skall komma ifrån de mänskligt förnedrande former under vilka prostitutionen nu försiggår. Beträffande min textutläggning eller kommentar, som herr Carlshamre uttryckte det — så är det rätt uppfattat att när jag menar att man skall ta bort de mänskligt förnedrande formerna för prostitutionen, så ligger i det att jag anser, som jag många gånger har sagt, att man inte kommer ifrån prostitutionen. Den kan inte lagstiftas bort, och det finns inte heller något intresse av att göra det. Det är de mänskligt förnedrande formerna man måste komma bort ifrån, och det är därför jag har ställt mitt yrkande.

Herr talman! Den ekonomiska vetenskapen är mycket ofullkomlig, och det är inte heller så lätt att få ett grepp om den ekonomiska verkligheten i det komplicerade moderna samhället. Men ofullkomligheten beror inte bara på att man ställs inför så svåra uppgifter, utan också på att vi har en skev inriktning av forskningen och utbildningen vid universitetens ekonomiska institutioner. Man har där en lång tradition av utpräglat liberalt konkurrensekonomiskt synsätt, där de arbetande människorna reduceras till en produktionsfaktor vid sidan av kapital och naturtillgångar. Konsumenterna ses huvudsakligen från företagens lönsamhetssynpunkter. När jag för ungefär tio år sedan började läsa nationalekonomi fick jag lära mig att de ekonomiska framstegens viktigaste drivkrafter var löneskillnaderna, vinstutsikterna och den privata äganderätten. Det sades visserligen inte i så ohöljda ordalag, utan det presenterades i vetenskaplig dräkt och framkom som resultatet av en analys som byggde på delvis outtalade förutsättningar. Den professor som föreläste i ämnet var själv helt övertygad om att han förmedlade en objektiv sanning. Nu skall det emellertid genast sägas att denne professor var en särskilt utpräglad företrädare för den liberala ekonomiska doktrinen. Det har dessutom hänt åtskilligt sedan den tiden, inte minst på den institution det här gällde. Men fortfarande vilar den liberalekonomiska andan 123 oerhört starkt över de ekonomiska institutionerna. På ett sätt är detta kanske inte så konstigt, för man har en mycket väl genomarbetad och förfinad teori. Om man förmår uppskatta dess estetiska värde kan man falla i beundran. Men den har blivit allt mindre användbar för att förklara verkligheten. Den har dominerat och dominerar fortfarande så kraftigt att den hämmar andra infallsvägar att analysera de ekonomiska problemen. Vi har ett mycket stort behov av en forskning där man med hushållen som infallsväg analyserar konsumenternas roll och problem i produk tionskedjan. Det behövs som grund för en aktiv konsumentpolitik. Vi till hushållens penningresurser utan också till andra resursinsatser som t.ex. arbete. behöver en ekonomisk syn som tar hänsyn inte bara Hushållens insatser är inte bara de som kan uttryckas i pengar utan består också i andra värden som t.ex. hälsa, trygghet och jämlikhet. Detta innebär att man i ekonomin inte kan nöja sig med att behandla den del av verkligheten som styrs av marknadskrafterna. Nu finns det i ekonomin ett särskilt moment som heter välfärdsteori. Men den teorin har inte fått någon större genomslagskraft eller användbarhet — just därför att den är så oerhört långt ifrån den praktiska verkligheten. Det så, att om man vill göra en snabb forskarkarriär skall man i huvudsak inrikta sig på att bygga upp förfinade matematiska modeller. Det är betydligt besvärligare och ger mindre utbyte ur betygssynpunkt att försöka närma sig ett konkret empiriskt material. Där har man ofta bristfällig statistik. Söker man nya infallsvinklar når man naturligtvis inte lika långt rent matematiskt och modelltekniskt som om man använder de modeller som utarbetats under den mer än hundraåriga liberala ekonomiska traditionen Det har gått så långt att de ekonomiska institutionerna själva vill ha en översyn av läroplanerna. Utbildningsutskottet är ense med motionärerna om att den enskilde konsumentens och det enskilda hushållets problem måste få ett entligt ökat utrymme i det totala utbudet av ekonomisk utbildning. Så gott som alla som yttrat sig över motionen stöder också detta. Men det räcker inte. Vi tror att man dessutom måste skapa en särskild institution för konsumentekonomi, precis som man i dag har särskilda institutioner för företagsekonomi. I och för sig är det nödvändigt för nationalekonomins och företagsekonomins egen framtid att man gör en översyn av kursplanerna så att man får in mera av konsumentsynpunkter. Men det behövs dessutom en särskild institution som leder forskning och utbildning i ämnet konsumentekonomi Det är klart att det kan uppstå en del praktiska och organisatoriska problem, om man skapar ett nytt ämne. Institutionsgränser riskerar alltid att försvåra samarbetet mellan olika forskare, och, som universitetskanslersämbetet säger, det finns risk för att ett nytt ämne avskärmas. Det finns alltså vissa risker, men vill man på allvar få fram ämnet konsumentekonomi så att vi kan nyttiggöra forskning och utbildning för en mycket aktiv konsumentpolitik under de kommande åren, då tror jag att det är nödvändigt att dessutom göra det till ett särskilt ämne. Många av dem som har yttrat sig över motionen tycker ock å det. Det gäller t.ex. företagsekonomiska institutionen i Lund, utbildningsnämnden i Linköping och utbildningsnämnden i Göteborg. Den sistnämnda erinrar dessutom om att fakulteten vid dåvarande handelshögskolan redan 1966 bad om pengar till en professur i konsumentekonomi.

Men låt oss börja med att göra denna absolut nödvändiga översyn av studieplanerna och litteraturen i de ekonomiska ämnena, och låt oss ganska snart ta upp en diskussion om det organisatoriska, dvs. om det inte är lämpligt att skapa ett särskilt ämne för att få igenom konsumentekonomin med kraft. Det tror vi som har väckt motionen. Jag tror under alla omständigheter att det är nödvändigt att föra diskussionen längre än vad som hittills har kunnat göras inom universitetskanslersämbetet och inom utskottet.

Herr talman! I detta betänkande behandlar utskottet bl.a. en motion som tar upp de problem som uppkommer vid tillämpningen av miljöskyddslagen då fiskeintressen är involverade. När regleringen av de förhållanden som berörs i motionen år 1969 överflyttades från vattenlagen till miljöskyddslagen inträffade faktiskt en försvagning av den enskildes rättssäkerhet. Även om fisket är beroende av tillståndsgivning är det i lagen inte klart utsagt att det skall göras undersökningar om konsekvenserna för fiskets del. Vid miljöskyddslagens tillkomst togs detta problem upp motionsledes, bl.a. därför att lagrådet i sitt yttrande över förslaget till miljöskyddslag också anförde betänkligheter när det gällde denna försämring av den enskildes rättssäkerhet. Vi är några motionärer som ansett att tiden nu varit mogen att på nytt göra en framstöt i ärendet. Vi kan konstatera att vår motion mottagits på ett sakligt och välvilligt sätt. Av de fyra remissinstanser som yttrat sig har fiskeristyrelsen och Sveriges fiskares riksförbund tillstyrkt motionen. Koncessionsnämnden har anfört att den inte har någonting emot att frågan görs till föremål för fortsatta överväganden, även om man för dagen inte är beredd att tillstyrka motionen. Naturvårdsverket, som har att handlägga många av dessa ärenden — det gäller regelmässigt alla dispensärenden är också synnerligen positivt. Verket framhåller att åtgärder kan vidtas inom ramen för gällande lagstiftning genom viss ändring av praxis. Jag konstaterar med glädje att utskottsmajoriteten med hänvisning bl.a. till naturvårdsverkets yttrande säger att man inte vill motsätta sig att frågan görs till föremål för närmare överväganden. Jag uppfattar den skrivningen 126 som klart positiv. Någon frågar sig kanske, varför de borgerliga ledamöterna i utskottet reserverat sig för bifall till motionen, eftersom det i sak är så pass små skillnader i uppfattningen.

Jag vill betona att det bara föreligger en formell skillnad mellan utskottsmajoritetens skrivning och skrivningen i reservationen 2. I sakfrågan gäller det mera skillnader i nyanser. Herr talman! Av de skäl som jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationen 2. I övriga delar yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Krönmark har angivit motiven till att det skrivits en reservation på en punkt, där vi var överens. Utskottet har tillmötesgått motionärerna och förklarat att detta bör Kungl. Maj:t undersöka för att se om det finns anledning att företa några ändringar. När koncessionsnämnden har att pröva tillståndsgivning för industriföretag att utsläppa avloppsvatten i sjöar och vattendrag, skall noggranna undersökningar och utredningar göras för att fastställa huruvida menliga inverkningar på den omkringliggande miljön kommer att ske. I många fall påverkas fiskbeståndet i negativ riktning av industriutsläpp. Det är utan tvivel nödvändigt att detta medtas i de utredningar som föregår en tillståndsgivning. Detta sker också. Den fiskeriintendent inom vars område tillståndet skall medges anmanas av koncessionsnämnden att inkomma med synpunkter på utredningsmaterialet. Krävs ytterligare sakkunskap föreligger inget hinder att sådan också får tillfälle delge koncessionsnämnden alla de synpunkter och önskemål som kan påverka beslutet om tillståndsgivning. Den tre år gamla miljöskyddslagen tillkom för att förhindra misshushållning med vår miljö. Med lagens tillkomst är kraven mot industrin att inte förstöra sjöar och vattendrag mycket hårda, inte minst för att skydda fiskbeståndet från skadeverkningar. När det gäller ersättningsfrågan för förstörda fiskevatten gör motionärerna gällande att en försämring har inträtt för dem som lidit skada sedan den nya miljöskyddslagen vunnit tillämpning. Skadeståndskraven handläggs numera inte av tillståndsmyndigheten i motsats till vad som skedde tidigare, när vattendomstolarna hade att handlägga såväl tillståndsgivningen som ersättningsfrågan. Utskottet har i sin skrivning refererat till behandlingen i tredje lagutskottet vid 1969 års riksdag när miljöskyddslagen antogs. Jag vill hänvisa till denna skrivning. Utskottsmajoriteten anser att det med hänsyn till den förhållandevis korta tid som miljöskyddslagen varit i kraft ännu är för tidigt att uttala sig om huruvida den nya lagstiftningen kommit att innebära en försämring för sakägare. Utskottet vill dock ”inte motsätta sig att frågan härom görs till föremål för närmare överväganden. En utvärdering av hittillsvarande erfarenheter skulle exempelvis kunna ske genom jordbruksdepartemen tets försorg. Därest övervägandena leder därtill bör förslag till erforderliga åtgärder föreläggas riksdagen. Utskottet förordar att riksdagen som sin mening ger Kungl Maj:t till känna vad utskottet i det föregående anfört i anledning av motionen 1972:735.” För min del anser jag att utskottet tillmötesgått motionärernas önskemål, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I anledning av jordbruksutskottets behandling av motionen 540 vill jag ge några synpunkter. Av de yttranden som utskottet inhämtat och som redovisas i bil. 2 framgår att endast domänverket motsätter sig den utredning i fråga om fiskevården som begärs i motionen 540. Domänverkets yttrande handlar i huvudsak om lagstiftningsoch administrativa frågor och leder därför fram till den ståndpunkten att fiskeadministrativa utredningen bör kunna behandla dessa frågeställningar. Sveriges fiskevattenägareförbund håller visserligen en ganska negativ ton i sitt yttrande men motsätter sig inte en utredning. Förbundet har en del synpunkter som avviker från vad vi anfört i motionen. Man synes sålunda inte vilja acceptera att det förekommer vanvård av fiskevatten i det här landet. I en något syrlig kommentar anförs att huruvida vissa nu rådande förhållanden skall betraktas som någon form av vanvård överlåter förbundet till oss motionärer att bedöma. Jag tackar naturligtvis å samtliga motionärers vägnar för det förtroende Sveriges fiskevattenägareförbund därmed visar oss. Vi har i motionen emellertid bara givit uttryck för vissa åsikter, i viss mån baserade på erfarenheter. Nu är det väl så, att varje intresserad fiskare som råkar bli utan fångst — och de är som bekant inte så få — har mycket svårt att inse att det misslyckade fisket kan bero på något annat än dåligt fiskevatten. Men sådana spontana reaktioner, beroende på svikna förväntningar hos mer eller mindre dugliga fiskare, kan inte få ligga till grund för samhällets detta område. Det tycker också fiskeristyrelsen, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges fritidsfiskares riksförbund. Mera parentetiskt är det intressant att notera att fiskarnas organisationer tillstyrker, medan fiskevattenägarna, inklusive domänverket, inte på samma sätt erkänner behovet av en utredning av fiskevården. Låt mig särskilt peka på fiskeristyrelsens yttrande, som utgör en fyllig argumentering för vårt utredningskrav. Där påpekas att i fråga om sötvattensfisket saknas sedan år 1923 en fullständig statistik. Fiskeristyrelsen betonar den snabba utvecklingen inom fritidsfisket och nämner vissa faktorer som bidragit till det problem vi har i dag i fråga om fisket. Där nämns bl.a. överfiskningsproblemet, konkurrensen mellan olika fiskarkategorier och miljöförstöringen. Men rätt skött kan fiskbeståndet bli en resurs som är outtömlig, skriver fiskeristyrelsen. Den anser att en målsättning för de statliga insatserna för fritidsfisket bör anges och hävdar: ”Den i motionen föreslagna utredningen angående fiskevården utgör en naturlig och nödvändig del även i den av fritidsfiskarna föreslagna utredningen.” Styrelsen understryker slutligen kraftigt att lika stora krav måste ställas på vården av samtliga vatten, såväl statliga som privata. Motionärer har ofta ingen anledning att vänta sig bifall från beredande utskott. Det hindrar inte att jag i detta fall, inte minst mot bakgrund av vad som sägs i de allra flesta remissyttrandena, tycker att utskottet kunnat ta steget fullt ut och hemställt om bifall till motionen. Naturligtvis är jag dock tacksam för den mycket positiva skrivningen. Utskottsmajoriteten finner att de spörsmål som berörs i motionen inte helt kan täckas av redan pågående utredningar. Jag tolkar uttalandet så, att utskottet i likhet med oss motionärer anser det erforderligt med ytterligare utredning för att de fiskevårdsfrågor som berörs i motionen skall bli behandlade, men utskottet har inte velat precisera sig närmare med anledning av den prövning som för närvarande pågår inom jordbruksdepartementet. Jag hoppas att utskottets talesman vill bekräfta att denna tolkning är riktig. Den respekt för och tilltro till jordbruksdepartementets prövning av ärendet som utskottets majoritet visar har jag i och för sig ingen anledning att klandra. Också jag hyser samma respekt och tilltro och förväntar mig därför att jordbruksministern tillsätter en utredning om fiskevården. Därmed kommer motionens krav att bli tillgodosett. Herr Takman har emellertid reserverat sig till förmån för ett bifall till motionen 540. Jag tolkar skrivningarna så, att utskottets majoritet och reservanterna i sak är eniga. Men eftersom reservanten velat ta steget till bifall fullt ut, ber jag att få instämma i det yrkande som herr Takman har framställt om bifall till reservationen 1.
Herr talman! Först vill jag säga att jag kanske är litet förvånad över reservationen 1. Det verkar nästan som om herr Takman inte läst vad utskottet skrivit. Vi har inom utskottet varit mycket positiva, och i sak är vi helt överens med motionärerna. Vår skrivning innebär nästan ett bifall till motionen. Vad som skiljer oss något är att motionärerna begärt att en statlig utredning skall tillsättas. Som utskottet redan påpekat pågår två utredningar, dels fiskerinäringsutredningen, dels fiskeriadministrativa utredningen, som berör vissa av de frågor som behandlas i motionen. Dessutom pågår som utskottet också har sagt en utredning inom jordbruksdepartementet. Utskottet har framhållit att den senare utredningen givetvis kommer in på de frågor, som de båda andra utredningarna inte kommer att behandla. Vi har då ansett att det skulle vara något av ett slöseri med både pengar och folk att därutöver tillsätta en helt ny utredning, när vi ändå borde kunna uppnå resultat med de redan pågående utredningarna. Jag vill gärna, liksom även utskottet gjort, understryka, att de prövningar som görs inom departementet kommer att tillgodose vad motionärerna Önskat. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till vad utskottet har hemställt.

Herr talman! Jordbruksutskottet har i sitt betänkande nr 48 beslutat föreslå riksdagen att med anledning av motionen 541 ge till känna vad utskottet anfört om aflatoxinhalten i fodermedel. Man hänvisar till den översyn av fodermedelsförordningen som skall ske och förutsätter att man i det sammanhanget även skall ta upp frågan om kontrollen av förekomsten av aflatoxin. Många motionärer skulle vara nöjda med detta. Låt mig, herr talman, uttrycka min tillfredsställelse med att utskottsmajoriteten i viss mån har insett allvaret i den fråga som här behandlas. För folkpartiets och moderaternas ledamöter har emellertid inte detta ställningstagande varit tillräckligt. Vi har reserverat oss, och jag skall ge några skäl till detta. Vad vi diskuterar är förekomsten av ett gift i mögelsvampar. Detta gift kallas aflatoxin, finns i ett par olika former och hör till de ämnen vars cancerogenitet inte sätts i fråga. Jag vill gärna nämna detta först, därför att i den allmänna miljögiftsdebatten finns så många överord och överdrifter, så många antaganden och förmodanden, som i sig själva skadar den i verklig mening livsviktiga debatt som förs i dessa frågor. Genom dessa antaganden om olika ämnens förmodade skadlighet i olika avseenden skapas nämligen lätt ett misstroende mot hela giftdebatten som sådan. Det blir en inflation i skrämselpropaganda som hos de flesta förnuftiga människor medför ett misstroende mot allt vad påstående om cancerogenitet heter. Detta misstroende kan överbryggas med vetenskapliga resultat och med att berörda myndigheter tar ställning med hänsyn till dessa resultat och att resultaten når ut till ansvariga politiker och beslutsfattare. Låt mig, herr talman, börja med att säga att jag egentligen beklagar att den här debatten förs i riksdagen. Självklart vore riksdagens uppgift att tillsätta verk och styrelser, ge direktiv för övervakning av hela vår miljö och överlämna beslutsfattandet till dessa verk och institutioner efter givna regler. Den situationen har nu i olika avseenden — låt mig t.ex. erinra om fenoxisyrorna — visat att dessa organisationer ännu inte — jag vill gärna betona ännu — fungerar, utan att vi politiker måste ta på oss en viss del av ansvaret för beslutsfattandet på detta område. Men jag vill klart säga ifrån att det är egentligen inte vår uppgift att lägga konkreta förslag om bestämda halter i tillåtna material osv. Det har, herr talman, inte heller reservanterna gjort i det här fallet eftersom den halt man föreslår är en halt som bara beror på analyssäkerheten. Jag skall be att få återkomma till det. Vårt beslut här, såväl majoritetsbeslutet som reservanternas förslag, grundar sig på vilka värderingar vi lägger i det faktum att aflatoxinet i sig är cancerframkallande. Reservanterna har ansett att detta i sig självt är skäl nog för att kraftigt begränsa halten, dvs. praktiskt taget förbjuda det Och vi föreslår det trots att man ännu inte i vårt land har påvisat atlatoxin eller restprodukter av aflatoxin i saluförda livsmedel men mot bakgrund av att nuvarande bestämmelser är sådana att risk härför inte längre kan uteslutas. Herr talman! Jag hänvisar till övervakningen, där sådana här beslut egentligen skulle fattas. 1969 motionerade jag här i riksdagen och begärde att giftnämnden skulle få kontrollen över importerade fodermedel. Motionen avslogs. Giftnämndens verksamhet på detta område har ju övertagits av livsmedelsverket. Låt oss titta på hur kontrollsystemet för ett sådant cancerogent ämne som aflatoxin i dag fungerar. Statens livsmedelsverk kontrollerar stickprovsvis våra livsmedel bl.a. i fråga om förekomst av aflatoxin. Statens jordbruksnämnd svarar för kontroll av fodermedel enligt förordningen om tillverkning och handel med fodermedel, den s.k. fodermedelsförordningen, som nu skall överses. Där saknas bestämmelser om gifter sådana som aflatoxin. Sedan är det veterinärstyrelsen som har anvisat riktlinjer för användande av jordnötsprodukter vid fodertillverkningen. I ungefär tio år har svenska fodermedelstillverkare blandat in jordnötsmjöl i foder. Detta jordnötsmjöl har en benägenhet att vid fuktig och varm lagring angripas av en speciell mögelsvamp där aflatoxinet förekommer. Man har också vid lantbrukshögskolans mikrobiologiska institution sedan mitten av 1960-talet bedrivit forskning rörande aflatoxinet i fodermedel. Man har undersökt färdiga fodermjölsblandningar, beredskapslagrade partier av jordnötskakor och foder från lantbruk där foder har misstänkts kunna vara sjukdomsorsak. Som ett resultat av de här forskningarna beslutade man förra hösten att rekommendera en sänkning av tillåten halt jordnötsmjöl från 16 till 15 procent i foderblandningar. Dessutom sänkte man gränsen för högsta tillåtna halt aflatoxin från 1 000 mikrogram per kilo till 600 mikrogram per kilo. Men jag vill påpeka att detta är rekommendationer och riktlinjer Naturligtvis skulle man förutsätta, herr talman, att sådana alltid följs. Därför är det onekligen av intresse att se vad Stiftelsen Veterinär foderkontroll, som är en sammanslutning av landets ledande fodermedelstillverkare, skriver i sitt remissyttrande till jordbruksutskottet. Man påpekar att fodermedelsföretagen ”enligt skriftligt givna utfästelser ställer sig angivna bestämmelser till efterrättelse precis på samma sätt, som om de varit förpliktande lagregler”. Man har alltså godtagit bestämmelserna.

Var hittar man sådana blandningar att ta prov ur, om man inte vill bidra till att de förekommer? Svaret måste vara att bestämmelserna inte efterlevs. De är rekommendationer och riktlinjer. Om detta icke skulle vara svaret, kunde förklaringen möjligtvis vara det faktum att aflatoxinet inte förekommer i jämn fördelning i jordnötskakorna. Lika litet som en hel brödskiva möglar samtidigt på alla ställen är aflatoxinet jämnt fördelat. Lika väl som förekomsten av mögelsvampar kan variera kan aflatoxinhalten i svamparna variera. Jag har själv gjort mögelsvampbestämmelse på livsmedel, och jag vet att undersökningar bara kan tas stickprovsvis, varför ganska kraftiga felmarginaler måste tolereras. Man har nu i Danmark skärpt sina bestämmelser, och det är de danska bestämmelserna som reservanterna har velat ansluta sig till. Jag vill påpeka att såväl Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som lantbrukshögskolan tillstyrker att så sker även hos oss. Givetvis är det också glädjande att statens lantbrukskemiska laboratorium stöder motionens förslag om en kontroll av aflatoxin i fodermedel och anser att en sådan är nödvändig främst ur livsmedelshygienisk synpunkt samt att den tillåtna halten härav bör begränsas. Men man framför från statens lantbrukskemiska laboratorium samma betänkligheter som de jag här redovisat, nämligen invändningar mot principen om en frivillig kontroll i en för folkhälsan så allvarlig fråga. Man säger rent ut att en firma, vilkens ledning har en avvikande uppfattning om graden av risk, troligen kan nonchalera rekommendationerna utan konkurrenters, myndigheters, kunders och allmänhetens vetskap. Herr talman! Det är vi som är allmänhetens språkrör i denna kammare. Det är vår tvekan inför ställningstaganden av detta slag som drabbar de enskilda människorna. Jag skall inte referera till de diskussioner som tidigare förts här i kammaren om aflatoxinet — det skall fru Anér senare göra — men jag vill hänvisa till att diskussionen har fått föras i delvis oklara ordalag. Aflatoxinet har nämligen företrädesvis påvisats i beredskapslagrade livsmedel, som inte helt fritt har kunnat debatteras. Man har nu sålt undan de användbara delarna av dessa lagrade jordnötskakor, men man har 4 400 ton beredskapslagrade jordnötskakor, som man icke skall sälja därför att aflatoxinhalten är för hög även med nuvarande bestämmelser. Enligt uppgift från lantbrukshögskolan, som i sin tur fått den från statens jordbruksnämnd, är dessa 4 400 ton ännu icke förstörda. Jag ställer också frågan hur man över huvud taget skall kunna förstöra detta stora parti. Herr talman! Det finns mycket att säga om vår hantering av giftiga preparat. Jag har här velat begränsa mig till de principiella frågorna. Man talar ofta om riksdagspraxis. Vi har inom olika områden utformat ett slags praxis för behandling av frågor i vår riksdag. Men när det gäller hantering av giftiga ämnen har vi ännu inte någon riktig praxis. Jag hänvisade tidigare till fenoxisyrornas valsande i beslutshierarkin. Förr eller senare måste vi komma fram till en praxis liknande den som gäller för utsläpp — fasta regler och lagstiftning samt ett fungerande kontrollsystem. Vi reservanter anser att det ännu inte finns någon fungerande ordning på det här området, och det är bakgrunden till att jag nu ber att få yrka bifall till reservationen vid jordbruksutskottets betänkande nr 48.
Herr talman! Vid ett symposium i Kungälv i somras, där experter på aflatoxin och liknande gifter från de flesta industriländer och en del mindre industrialiserade länder deltog, framkom att inget av dessa länder tillät så höga halter aflatoxin i importerade fodermedel som Sverige, nämligen 600 mikrogram per kilo. Så ser det alltså ut i dag. Aflatoxinets historia i Sverige är i korthet denna. I början på 1960-talet kom rapporter från England om massdöd bland kalkoner på grund av aflatoxinhaltigt foder. 1969 blev det känt att aflatoxin också kunde förekomma i svinkött, om svinen fått det i fodret. Enligt uppgift från lantbruksstyrelsen har svenska fodertillverkare sedan 1962 inte använt jordnötsmjöl i foder till fjäderfä och svin. På detta finns ingen officiell kontroll. 1969 slog docent Gerda Nilsson vid lantbrukshögskolan larm om höga aflatoxinhalter i vissa jordnötspartier här i Sverige. Socialdepartementet kallade då in berörda myndigheter till överläggning, och dåvarande veterinärstyrelsen utfärdade hösten 1969 anvisningar för importerad jordnötsråvara i foder. Dessa anvisningar har, som fru Sundberg påpekat, icke någon lagligt bindande kraft. De gick från början ut på att aflatoxin inte fick förekomma i högre halt än 1 000 mikrogram per kilogram i importerat jordnötsfoder. Den 11 november 1971 ställde jag en fråga till jordbruksministern, om han ansåg att tillräckliga åtgärder hade vidtagits för att förhindra aflatoxinförgiftning av fodermedel och därigenom av djur och eventuellt även människor. Den 18 november svarade jordbruksministern att veterinärstyrelsen alldeles nyligen sänkt halten från 1 000 till 600 mikrogram per kilogram. I debatten ställde jag då en ytterligare fråga: Vilken verklig kontroll — alltså inte bara stickprovskontroll — finns det på att de rekommenderade högsta aflatoxinhalterna inte överskrids? Denna fråga står ännu obesvarad. I januari i år lade jag och andra folkpartister fram motionen 541, den som det är fråga om i dag, i vilken vi dels begärde ökade bidrag till forskning om aflatoxinet, dels — och det är det som jordbruksutskottet nu har tagit ställning till — att den tillåtna halten aflatoxin skall sänkas till 100 mikrogram per kilogram. Den 20 april i år ställde herr Wikner en fråga till jordbruksministern om bättre kontroll på privat importerade fodervaror. Jordbruksministern svarade då att aflatoxinhalten hela tiden varit mycket låg i de flesta prover som tagits i foderblandningar och klart under den angivna övre gränsen, dvs. 600 mikrogram. Han meddelade vidare att man inte längre ade några beredskapslager av jordnötter som kunde vara aflatoxinhaltiza. Tyvärr stämde detta inte helt med verkligheten. Den 21 augusti om till statens jordbruksnämnd en PM från Svensk spannmålshandel, där man berättade om vilka bekymmer man hade med att destruera de omkring 4 400 ton jordnötsexpeller som fanns i varje fall den 30 maj i Enköping, Norrköping och Skåne. Man hade försökt bränna dem, men det tog orimlig tid och blev mycket dyrt. Svensk Spannmål frågade alltså om det inte gick att hitta någon snabbare och bättre metod. Den 7 september meddelade mig statens jordbruksnämnd att naturvårdsverket hade kontaktats för att yttra sig om någon sådan metod. Jag vill med en liten bild ur livet belysa hur det står till i landet. Jag skall be att få berätta om lantbrukare Larsson på Gotland. I maj och i juli köpte han fodermedel av Lantmännen på Gotland. Säckarna visade sig vara mögliga, och hans kor fick så småningom feber. Han sände prov på foderblandningen till docent Gerda Nilsson. Hon underkastade dem kontroll och hittade 40 mikrogram aflatoxin B 1. Det betyder att det med all säkerhet fanns minst lika mycket aflatoxin B 2, den andra sorten, som är lika giftig, men analysmetoden var inte sådan att man kunde få fram det ur samma prov. Enligt uppgift från försäljarna var jordnötskakor inblandade i detta foder med endast 6,5 procent mot det som alltså formellt är tillåtet, 15 procent. Var dessa jordnötter hade kommit från är naturligtvis numera omöjligt att kontrollera, men att den stickprovskontroll som i dag förekommer på importerade jordnötter är alldeles otillräcklig torde framgå av detta exempel. Det är nämligen inget undantag, utan regel, att aflatoxin i fodermedel är mycket svårt att kontrollera. Det kan finnas — det har man visat — i mycket hög koncentration i vissa delar och sedan i lägre i andra, och det är mycket dyrt och besvärligt att blanda jordnötterna i samma säck så att man kan vara säker på att provet verkligen är representativt. De besvärliga beredskapslagren av svårt infekterade jordnötter skall vi väl så småningom bli av med. Men att ständigt på nytt införa jordnötter med risk för nya aflatoxinhaltiga partier kan inte anses förenligt med folkhälsans krav. Man har visserligen ännu aldrig gjort några undersökningar om huruvida aflatoxin, taget länge i små doser, lagras exempelvis i levern på människor eller djur. Det kan man alltså varken bevisa eller motbevisa, men man kan inte vara säker på att så inte sker. Däremot vet man en sak, nämligen att aflatoxin kan passera från fodret till komjölken. Vi har inte kunnat hitta aflatoxin i handelsmjölk i Sverige — det är sant — men det kan bero på att vi helt enkelt inte har de analysmetoder man har i andra länder, exempelvis Holland. Men det kan också hända att en enskild lantbrukares kor råkar ut för foder med mycket hög aflatoxinhalt och att hans kor då levererar aflatoxinhaltig mjölk. Fodret hos lantbrukaren på Gotland, som jag tidigare nämnde, var gott och väl inom farozonen, som är 50 mikrogram per kilogram foder. Med en sådan halt kommer aflatoxinet ut i mjölken, det är bevisat. Vad har nu utskottet sagt om den här motionen? Till att börja med är utskottsmajoriteten och vi reservanter eniga om vissa synpunkter, bl.a. de internationella aspekterna. Vi behöver gå in för att i möjligaste mån få internationella gemensamma normer i det här sammanhanget. Vi behöver också, naturligtvis hjälpa de u-länder som odlar och exporterar de här aflatoxinhaltiga jordnötterna, därför att det är mycket mer synd om dem: dels förlorar de sin export till oss, dels får de kanske fortsätta att använda fodermedel och livsmedel som är aflatoxinförgiftade. Vi skall hjälpa dem med forskning och annat, anför både utskottet och vi reservanter. Men sedan finns den skillnaden, som fru Sundberg redan har påpekat, att utskottsmajoriteten med hänvisning till LRF:s remissutlåtande vill överlåta åt Kungl. Maj:t att överväga om man skall vidtaga någon av de åtgärder som alternativt förordas i LRF:s utlåtande: antingen totalt importstopp medan saken studeras eller en sänkning av normen till 100 mikrogram. Vi reservanter tycker att det inte finns något att vänta på Man kan gå den raka vägen. Vi förordar sänkning till 100 mikrogram, dvs. den danska normen. Det finns ett argument mot importstopp: det skulle bli till ekonomisk skada för det svenska lantbruket. Det har lämnats olika uppgifter om hur stor den förlusten skulle bli. Lantbruksstyrelsens bud är 20 miljoner kronor, LRF:s omkring 10 miljoner kronor och jordbrukets utredningsinstituts ungefär 1 miljon kronor, men dessa siffror har inte avhållit LRF från att göra sitt ställningstagande, och det sägs uttryckligen ifrån. Vi anser alltså, i likhet med LRF, att det är jordbruket att konsumenternas förtroende för deras livsmedel inte skadas. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till vår reservation vid jordbruksutskottets betänkande nr 48.

Herr talman! Det var ett väl balanserat anförande i varje fall i början — som fru Sundberg höll. Det gladde mig. Tyvärr kan jag inte säga att fru Anérs anförande var lika balanserat.

Olika forskare har under senare år meddelat att praktiskt taget alla livsmedel som vi äter innehåller livsfarliga gifter. Det är glädjande att det svenska folket trots detta lever och fortplantar sig! Vi bör vara väldigt försiktiga när vi diskuterar dessa frågor, så att vi inte förfaller till sensationsmakeri eller överdrifter. I den motion som nu behandlas varnas för aflatoxin, som anses vara cancerframkallande. Det är emellertid inte absolut klarlagt att så är fallet eller huruvida aflatoxin över huvud taget är skadligt för människan. Därför bör vi vara försiktiga. Ännu har inte heller aflatoxin kunnat konstateras i något svenskt livsmedel. Tyvärr ställer massmedia villigt och snabbt upp i giftdebatten för att sprida största möjliga sensation kring upptäckter som görs av än den ena och än den andra forskaren eller av personer som ger sig ut för att vara forskare. Ofta blir framställningen i massmedia alltför ensidig och därför också missvisande.

Det är alldele jälvklart och därom är vi alla överens — att giftiga ämnen inte får förekomma i livsmedel i sådan mängd att hälsorisker kan uppstå. Men vi har nyligen tillsatt statens livsmedelsverk, och det verket har till uppgift att granska livsmedlen så att de inte innehåller sådana giftiga ämnen. Nu är det nog i huvudsak de importerade livsmedlen som är farliga. Jag tror man vågar säga att svenskproducerade livsmedel är relativt fria från skadliga ämnen. Aflatoxin bildas, som fru Sundberg sade, genom att mögelsvampar utvecklas, främst i jordnötskakor. Men det kan bildas även i andra kraftfodermedel om svampen finns. Därför är det, som vi säger i utskottsbetänkandet och som jag förstår att reservanterna håller med om, nödvändigt att på det internationella planet försöka sprida upplysning om hur man bör behandla produkterna, lagra dem och transportera dem. Det är i huvudsak u-länder som säljer dessa produkter. Man förstår att dessa kanske har sämre förutsättningar att ordentligt behandla produkterna, men det är också möjligt att de inte inser den fara som ligger i den dåliga behandlingen. Även partier som vid importen har en låg halt aflatoxin kan angripas av mögelsvampar efter det att de kommit hit. Om inte lagringen handhas på rätt sätt hjälper det alltså inte att importera en låghaltig vara; den kan genom dålig lagring bli avsevärt försämrad här. Jag skulle tro att det exempel som fru Anér tog från Gotland är ett klart bevis på det. Var inblandningen inte mer än 6 procent mot tillåtna 15 procent, måste det vara den fortsatta lagringen som är skuld till att aflatoxinhalten har växt i det partiet. Det har här sagts, jag tror av båda de föregående talarna, att vi i Sverige har ett beredskapslager liggande på 4 400 ton jordnötsprodukter, där man har konstaterat aflatoxin. Det partiet skall emellertid, som här nämndes, förstöras, och det är man i gång med. Att man inte har förstört allt ännu beror på att man inte är alldeles säker på om man skall bränna det eller förstöra det på annat sätt. Man har diskuterat om kanske rök etc. vid en bränning kan föra ut aflatoxinet. Det är man inte hundraprocentigt på det klara med, och det är därför som partiet ännu inte är helt förstört. Men det skall förstöras. Det får icke komma ut på marknaden. Någon risk från det partiet skall vi alltså inte blanda in i den här debatten. Då återstår den risk som kan finnas i samband med ytterligare import av jordnötsprodukter, som eventuellt kan innehålla aflatoxin. Som kanske de har observerat som läser prisnoteringarna, så prisnoteras icke längre jordnötskakor. Jag har gjort en förfrågan hos SLR om vad som kan vara orsaken, och man har svarat att man importerar ytterst litet jordnötskakor nu och överväger att helt sluta med importen, eftersom den är så liten att den inte har någon stor betydelse. Och man blandar i dag inte in mer än 9 procent jordnötsprodukter i de foderblandningar som man skickar ut mot tillåtna 15 procent. Jag blir litet förvånad när fru Sundberg säger att det har funnits blandningar ute i handeln med upp till 600 mikrogram aflatoxin per kg så var det väl? Det partiet kan icke ha sålts av Lantmännen, men det finns ju privata firmor också, som fru Sundberg sannolikt känner till, och jag vet inte hur de har det. Men jag tror man kan säga att SLR icke skickar ut partier av den kvaliteten. Det är riktigt som man sagt här, att redan 1962 upphörde svenska fodertillverkare att använda jordnötsmjöl i foder till fjäderfä och till svin. Livsmedel från fjäderfä och svin kan alltså icke innehålla aflatoxin. Alla partier som importeras skall analyseras. Fru Sundberg ville göra gällande att det är en frivillig historia — man kan göra det om man vill, men vill man inte så slipper man. Åtminstone från SLR-hållet är man har jag fått besked om — mycket angelägen om att produkterna icke ens får misstänkas för att innehålla något skadligt. Där analyserar man alla importpartier. Huruvida andra importörer gör det får fru Sundberg bevisa. Man har icke kunnat konstatera något sjukdomsfall bland djur som är orsakat av aflatoxin. Inte heller har man, som fru Anér sade, vid undersökningar av den i handeln förekommande konsumtionsmjölken och andra animaliska livsmedel kunnat konstatera något aflatoxin. Därför bör vi, som jag tidigare sade, vara f onödan. Vårt folk är sannerligen skrämt tillräckligt av tidigare profeter på detta område. De normer som vi nu har för importen anses av lantbrukshögskolan vara ”fullt betryggande evad det gäller att förebygga skador på husdjuren siktiga och inte skrämma någon i samt överföring till livsmedel av aflatoxin”. Det är fara först när aflatoxinet får komma ut, men vi är ju överens om att man skall hindra att detta medel kommer ut. Trots detta har vi i utskottsmajoriteten sagt oss att frågan om en skärpning av kontrollen över fodermedlens innehåll av aflatoxin bör göras till föremål för närmare prövning. Därför anser vi också att den översyn av fodermedelsförordningen som Kungl. Maj:t har uppdragit åt lantbruksstyrelsen i samråd med statens jordbruksnämnd och statens livsmedelsverk bör ta upp aflatoxinfrågan i hela dess vidd. Det är ju vanligt att man beträder en sådan väg. Om jag är rätt underrättad har denna utredning hunnit ganska långt, och den kommer med största säkerhet att föreslå sådana bestämmelser att det blir möjligt att totalt stoppa all import av jordnötskakor. Utskottsmajoriteten har alltså en i sak mycket positiv inställning som kan leda till totalt importstopp för jordnötsprodukter. De myndigheter som jag nämnde och som fått jordbruksministerns uppdrag att reda upp detta, är i hög grad sakkunniga när det gäller att bedöma dessa frågor. Jag skulle tro att de kommer att ta kontakt med jordbrukets organisationer som ju också har ställt sig mycket positiva till ganska långt gående åtgärder. Man är på det hållet inte heller främmande för totalt importstopp. Med den ringa import och den ringa inblandning vi har i dag blir förlusten för jordbruket avsevärt mindre än vad som här talats och skrivits om. Det är ingen större ekonomisk sak för jordbruket. Det är mer värt att vara fri från misstänksamhet i fråga om aflatoxinhalten. Trots denna positiva inställning från majoritetens sida har i reserva tionen krävts att den högsta tillåtna halten aflatoxin skall sänkas till 100 mikrogram per kg fodervara.

Reservanternas krav är ingalunda av det värde som man inbillar sig.

Det hjälper inte att man importerar så låghaltiga produkter som föreslås i reservationen. De kan inom landet ändock bli försämrade.
Herr talman! Jag hade självfallet inte under normala förhållanden begärt ordet vid behandlingen av en motion. Det var emellertid fru Anérs en smula insinuanta påståenden som gjorde att jag begärde ordet. Fru Anér gjorde gällande att jag i ett svar till herr Wikner skulle ha lämnat en vilseledande uppgift, då jag hävdade att vi inte hade några beredskapslager av jordnötskakor. Men svaret till herr Wikner var helt riktigt. Beredskapslager, som vi har på många, många områden, byggs ju upp på det sättet att man säljer ut och förnyar för att ständigt ha ett färskt lager. Vid den tidpunkten då jag svarade på herr Wikners fråga hade man redan bestämt att den delen av vårt beredskapslager som bestod av jordnötskakor inte skulle användas längre, och den hörde alltså inte då till vårt beredskapslager. Därför var mitt svar fullt korrekt. Jag har velat få detta noterat till kammarens protokoll, så att inte fru Anérs påstående att jag har lämnat vilseledande uppgifter står oemotsagt. Jag bryr mig aldrig om ifall någon påstår att jag har fel, men säger man att jag ljuger så blir jag ledsen. Herr talman! Eftersom jag ändå har ordet får jag kanske göra ett litet påpekande.

Jag har velat göra det förtydligandet, för den händelse någon var tveksam på den punkten. Det är alldeles klart att kontrollen var det avgörande.

Herr talman! Låt mig säga att utskottets ordförande herr Hansson i Skegrie och jag i många avseenden tycker väldigt lika i denna fråga, och jag har begärt ordet nu bara för att förtydliga några av mina yttranden. När jag gjorde de påståenden som herr Hansson refererade kom jag inte i något avseende med fritt uppfunna antaganden, utan i båda fallen refererade jag vad remissinstanserna har skrivit. Vad först gäller kontrollen sade herr Hansson att den var obligatorisk. Men i sin remisskrivelse säger statens lantbrukskemiska laboratorium följande: ”SLL menar att man skall tacksamt notera att fodermedelshandeln velat aktivt deltaga i att ordna den nuvarande kontrollen, som förefaller vara helt frivillig och grundad på rekommendationer av lantbruksstyrelsen . Trots detta är SLL kritisk mot principen frivillig kontroll i en för folkhälsan troligen så allvarlig fråga.” Jag refererade alltså vad man sagt på laboratoriet om frivilligheten, och om herr Hansson i Skegrie har någon annan mening om hur kontrollen sker måste han vara bättre informerad än man är på laboratoriet. Den andra frågan som herr Hansson tog upp gällde mitt påpekande om förekomsten av mer än 600 mikrogram per kg. Där refererade jag vad Stiftelsen Veterinär foderkontroll s ttrande. Den stiftelsen är en sammanslutning av Sveriges ledande fodermedelstillverka iver i sitt rem re, såväl lantbrukskooperativa som enskilda.

Detta är bakgrunden till att jag som reservant har velat göra de ställningstaganden jag gjort, trots att jag har beklagat att det skall vara så nödvändigt att göra det. Sedan vill jag säga att jag är mycket tacksam för vad jordbruksministern sade. Som jag tidigare hänvisat till motionerade jag 1969 om att få till stånd en sådan här kontroll av importerade fodermedel, och nu skall den tydligen några år senare bli ett faktum. Slutligen också några ord till herr Hansson i Skegrie. Jag påpekade mycket riktigt att vi inte har hittat aflatoxin i svenskt salufört livsmedel. Givetvis har man genom försök och på annat sätt kunnat påvisa detta. Någon tveksamhet om aflatoxinets cancerogenitet råder det inte. Det enda fall där det inte är bevisat och där man icke velat bedriva försöksverksamhet gäller människan — i alla de djurförsök där man har använt aflatoxin har även mycket små doser förorsakat tumörbildning, företrädesvis i levern.
rågan om beredskapslagren som herr jordbruksministern och jag diskuterar är tydligen en semantisk fråga. Jordbruksministern sade den 20 april i kammaren: ”Man har alltså inte längre några beredskapslager av jordnötter som kan vara aflatoxinhaltiga — — —.” Jag kan möjligen tänka mig att detta då betyder att de inte fungerar som beredskapslager och inte skall användas. Jag har ett brev från statens jordbruksnämnd av den 7 september i år, där man flera gånger talar om beredskapslager som är farliga och som skall destrueras. De existerade alltså i sinnevärlden den 7 september i år, och de gör än, skulle jag föreställa mig. Men det är naturligtvis möjligt att de inte är beredskapslager i den meningen att man kommer att använda dem på något sätt. Till utskottets ordförande skulle jag vilja säga att när vi framhåller att 100 mikrogram är den danska normen och att vi förordar danskarnas normer, så har vi inte därmed yttrat oss om vilka typer av aflatoxin det skall gälla. Ett faktum är att en högsta tillåten aflatoxinhalt på 100 mikrogram per kg i praktiken betyder ingen fodermedelsimport alls. Det säger remissinstanserna, och det säger den danska erfarenheten. Till Danmark importeras inget fodermedel över huvud taget. Jag vet inte var herr Hansson i Skegrie har hört skrämselpropagandan. Vi har inte yttrat oss mera skrämmande här än remissinstanserna har gjort. Vi har noga hållit oss till fakta. Även om man kommer ned till några hundra mikrogram, så är det inte absolut säkert att det inte då kan komma in aflatoxin på ett eller annat sätt; aflatoxin kan faktiskt gro även i Sverige. Men vi blir av med 90 procent eller mera av det, och det är verkligen någonting som vi kan vara ytterst tacksamma för. Jag understryker vad fru Sundberg sade, nämligen att det inte är någon diskussion om huruvida aflatoxin är cancerogent — på den punkten skulle man kunna citera hur många experter som helst.
Herr talman! Det är riktigt, som fru Sundberg säger, att det inte i lag eller annorstädes finns något stadgat om obligatorisk kontroll. Men ansvariga importörer låter, som jag nämnde, kontrollera alla importpartier för att ingen misstanke skall falla på dem. Den importör jag talade om har givit besked om att man låter kontrollera alla partier. Man importerar mycket litet och man är inställd på att inte importera alls i fortsättningen. Jordnötskakor får dessutom inte säljas direkt till jordbrukare utan skall passera importör, kontroll etc. innan de går ut på marknaden. Fru Sundberg talade om en foderblandning som skulle ha innehållit 600 mikrogram per kg. Jag ställer mig mycket frågande inför den uppgiften. I lantbruksstyrelsens remissvar tas ett exempel som i viss mån är klargörande. Man säger där: ”Om man antar att en jordnötsråvara med högsta tillåtna mängd aflatoxin, 600 mikrogram kg. Men oljekraftfoder ingår i kons kraftfoderblandning till högst 30 procent, oftast lägre. Kraftfoderblandningen kommer då endast att innehålla 27 mikrogram aflatoxin kg? Det måtte vara oerhörda kvantiteter aflatoxin i en sådan råvara. Jag tror att det är otänkbart att det varit en så dålig vara. Sedan säger fru Anér att reservanternas krav på en högsta tillåtna halt av aflatoxin på 100 mikrogram per kg skulle innebära ett totalstopp av importen. Jag har här, som jag nämnde, analysresultat från 76 prover. Inte mindre än 34 av dessa ligger under 100 mikrogram när det gäller typen B 1. Det är alltså inte alls någon garanti för importstopp. När det gäller typen B 2, alltså den farligaste sorten, låg av 76 prov 64 under 100 mikrogram. Det finns alltså inte heller i det fallet någon garanti för ett importstopp. Dessutom tillkommer, som jag sade, att det inte finns någon som helst garanti för att aflatoxinhalten i ett parti inte ökar sedan det kommit hit om det lagras under dåliga betingelser. Vill vi vara på den säkra sidan skall vi, som jag tidigare sagt, följa utskottets förslag. Det kan innebära ett totalstopp. I dagens läge medför detta, som jag sade, ingen kostnad som vi behöver vara rädda för Lantbrukarnas riksförbund har sagt att det kan gälla 10 å 15 milj.kr. räknat efter en inblandning på 15 procent. För närvarande inblandas 9 procent. Låt oss alltså minska dessa 10 å 15 miljoner i motsvarande grad Det blir då fråga om en mycket liten summa. Att de svenska livsmedlen är fria från aflatoxin medför en goodwill som betyder mycket mer för jordbrukarna och alla andra, som har med livsmedel att göra, än dessa få miljoner.
Herr talman! Jag vill bara be: ära med ett litet inpass. Fru Anér försöker med stöd av jordbruksnämnden leda i bevis att jag for med vilseledande uppgifter. Jag har också tagit del av skriftväxlingen mellan jordbruksnämnden och fru Anér. Det finns där ingenting som kan tolkas på annat sätt än att de jordnötskakor som finns inte kommer att användas för sitt ändamål. De utgör alltså inte längre något beredskapslager. Däremot måste myndigheterna självfallet ha hand om detta parti till dess det kunnat destrueras. Detta framgår alldeles klart av det svar som fru Anér fick från jordbruksnämnden.
Herr talman! Jag skall bara be att få hänvisa herr Hansson i Skegrie till s. 14 i jordbruksutskottets betänkande där det står att man tagit ut prover av färdiga blandningar i vilka inginge jordnötter som konstaterats innehålla högre halt än 600 mikrogram per kg. Det är alltså ett faktum att sådana foderblandningar i dag förekommer. Får jag, herr talman, sedan bara nämna att danskarna som, det är alldeles riktigt, haft regler om 100 mikrogram för två sorter av aflatoxin de mest cancerogena sorterna — i samband med anslutningen till EEC kommer att få anpassa sina regler på detta område till EEC':s regler, enligt vilka hänsyn måste tas till alla fyra sorterna av aflatoxin.

Herr talman! Propositionen 101 tar upp ett för näringslivet högst äsentligt problem, nämligen den mindre företagsamhetens kapitalförsörjning, som är högst otillfredsställande. Gång på gång har inte bara vi från moderata samlingspartiet utan även företrädare för övriga borgerliga partier tagit upp kravet på att företagens återlånerätt skulle entligt vidgas. Intresset från regeringen har emellertid varit ljumt. Det mest generösa man kunnat erbjuda har varit att hänvisa till en lämplig utredning, nämligen företagsdelegationen. Våra ansträngningar att underlätta för bankerna att engagera sig i sidobolag och undanröja diskrimineringen av kreditinstitut som inte har staten som delägare har inte mött någon som helst förståelse från ansvarigt håll. Felet med det nu föreliggande förslaget är enligt min och mångas uppfattning att man blandar in staten som delägare i ett finansieringsinstitut av detta slag och därmed successivt i de mindre och medelstora företagen. ågra egentliga motiv härför. Knappast kan det väl vara fråga om en strävan efter ett samhällsinflytande över kongress sagt ifrån att det vore meningslöst mot bakgrunden av den redan befintliga starka samhällskontrollen. Jag betraktar det statliga engagemanget i det föreslagna finansieringsinstitutet som lika meningslöst. Det kan väl ändå inte vara ett självändamål med ett statligt engagemang? Och inte blir det väl mer pengar till näringslivet genom att man etablerar det ena statliga kreditinstitutet efter det andra. Inte heller redovisar propositionen på vilket sätt ett halvstatligt institut skall verka. Bankinspektionen, riksbanksfullmäktige, Svenska bankföreningen m.fl. har i sina remissvar framhållit att de inte tror att på 145 Nr 117 kapitalmarknaden finns de möjligheter till upplåning för institutets Onsdagen den räkning som propositionen förutsätter. Vidare torde det vara förenat med 15 november 1972 betydande svårigheter för institutet att få den avkastning som också har SO förutsatts; Inrättande av ett Enligt min uppfattning kan det alltså inte finnas någon anledning för kreditaktiebolag statsmakterna att engagera sig såsom delägare i detta institut.

De legala hinder som nu finns mot skapandet av finansieringsinstitutet, som har till uppgift att köpa aktier i mindre företag, är otidsenliga. Motivet har helt enkelt undanröjts genom tillkomsten av bankinspektionen och även genom riksbankens vidgade insyn. Förutsättningarna för verksamheten med att tillskjuta riskkapital till de mindre och medelstora företagen skulle bli väsentligt bättre, om det finge vara bankernas sak att svara för finansieringen, kompletterad med institut för ändamålet. Nu hindras vi dels av att det krävs Kungl. Maj:ts tillstånd, som Kungl. Maj:t inte ger, dels genom kapitaltäckningskravets utformning Jag skall just nu nöja mig med dessa konstateranden, fru talman. Skulle det — jag vill sluta med detta från bankhåll föreligga önskemål om att bilda finansieringsinstitut av det här slaget, skall det kunna medges. Jag yrkar alltså bifall till den vid näringsutskottets be

Fru talman! under den i förra veckan genomlidna allmänpolitiska debatten nämndes mindre och medelstora företag eller synonyma begrepp 29 gånger av borgerliga talare. Man kan anta att den här gruppen av företagare mindre och medelstora — är ett mycket angeläget mål i kampen om väljarna mellan moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet. Medlet att nå målet är förvisso icke att utså förnöjsamhet. I år samlar sig missnöjet kring den höjda arbetsgivaravgiften och tidigare år har man pekat på svårigheterna när det gäller försörjningen med riskvilligt kapital. Delegationen för mindre och medelstora företag har redan vid sin tillkomst sett kapitalförsörjningen som en av sina angelägnaste arbetsuppgifter och under 1970 lagt fram ett förslag till ett nytt finansieringsinstitut, lika ägt av staten och de enskilda bankerna, med möjligheter att bland annat genom förvärv av minoritetsposter av aktier eller andelar tillhandahålla riskvilligt kapital. Varför då ett nytt institut? Delegationen har givit ut en katalog, tillställd också alla riksdagsmän, över de lånemöjligheter som redan nu finns. Katalogen heter Finansieringsmöjligheter för mindre företag. 146 å Möjligheterna är som man där kan se många, och statens engagemang är redan: stort. Skälen är dels att uppgiften att tillhandahålla riskvilligt kapital ändrats; dels att arbetssättet att köpa minoritetsposter av aktier är nytt — det är en motsvarighet till de börsnoterade företagens kapitalförsörjning genom aktiemarknaden — dels, slutligen, att man har andra medintressenter. Genom sparbankerna och jordbrukskassorna är också de mindre företagarnas egna banker meddelägare. Varför skall då staten vara med?

Sedan Kungl. Maj:t tagit hänsyn till bl.a. de remissyttranden som senare och trots detta åberopats i moderatmotionen och efter förhandlingar med bankerna har i propositionen 101 föreslagits att ett Företagskapital AB skall inrättas. Bland remissyttrandena är värt att nämnas att ledamoten av moderata riksdagsgruppen herr Hernelius och förste vice talmannen Bengtson reserverat sig i riksbanksfullmäktige för ett skyndsamt genomförande och anfört att ”institutet bör kunna drivas i de former som delegationen föreslagit”. För att inte öka byråkratin trots att ett nytt bolag bildas har Kungl. Maj:t i propositionen organisatoriskt samordnat det nya bolaget Företagskapital AB med AB Industrikredit och AB Företagskredit. Propositionen har föranlett två motioner. En, nr 1714, av herr Rask. Motionens syfte, företagarföreningarnas biträde vid långivningen, förutsätts av näringsutskottet tillgodosett vid tillämpningen. En annan motion, nr 1719 av herr Brundin m.fl., yrkar avslag på propositionen. Detta yrkande har i reservation biträtts av näringsutskottets två moderater. Jag förstår att särskilt herr Hovhammar vid den reservationen plågats av intressekonflikter. Dels har han som företrädare för en företagarorganisation — om ock en säregen — vid upprepade tillfällen yrkat på statens hjälp med småföretagarnas kapitalförsörjning och på vidgad återlåning ur AP-fonderna. Dels har han enligt sin konservativa ideologi som är sant liberal i detta stycke betygat att staten inte skall lägga sig i näringslivet. Med full förståelse för herr Hovhammars bryderi skall jag i den här omgången inte gå in mer på detta. Med hänvisning till det sagda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag lyssnade med intresse till vad herr Wååg här anfört. När han skulle svara på frågan varför staten skall blanda sig i en sådan här verksamhet, tycker jag nog att hans svar var något krystat. De ATP-medel som finns i riklig mängd behöver inte nödvändigtvis clearas via ett statligt institut för att kunna nå näringslivet. Det finns redan kanaler för att de skall kunna nå ut till företagen, det vet vi alla. Jag tror heller inte att risken för att de stora företagen skulle uppsluka de många små är särskilt aktuell. Det har väl alltid funnits fusioner och kommer väl alltid att finnas. Jag tycker därför det argumentet är i Svagaste laget. Några intressekonflikter slutligen, ifrån min sida, behöver knappast föreligga i detta fall. Behovet av vidgade återlån har vi hävdat många gånger, och vi har sagt att det borde finnas en mera ackumulerad möjlighet för de mindre företagen att få del av ATP-fondernas stora resurser. Detta har vi hävdat i ett flertal motioner, det konstaterandet är helt riktigt. Men vi har tyvärr icke blivit bönhörda i det avseendet Jag vill till sist säga, att vad som här framgått tycker jag fullt och klart visar att tillkomsten av ett kreditinstitut med stark statlig anknytning i dag icke är nödvändig. Det finns medel att tillföra de företag det här gäller utan att tillskapa ett nytt institut. Det var också detta reservationen här har velat redovisa.
Fru talman! Såvitt jag förstår moderatreservationen och herr Hovhammars inlägg vill man ta bort prövningen av Kungl. Maj:t före bankernas inköp av aktier i finansieringsinstitut. Dessa bestämmelser tillkom efter Kreugerkraschen för att skydda småspararna. Det är alltså ett ideologiskt problem, hur långt småspararna skall skyddas, och hur långt man skall medge att spararnas pengar används utan den kontroll som Kungl. Maj:ts tillstånd förutsätter. Det kan vara bra, fru talman, att komma ihåg för de borgerliga bland småföretagarna — och de är förvisso inte alla — att i den där skuggregeringen som man vill se regera hade man inte kunnat enas ens om det här kreditinstitutet. Som skulle vidga möjligheterna till finansiering för mindre och medelstora företag genom lån ur AP-fonderna.
Fru talman! Jag har ju biträtt utskottsmajoriteten i detta betänkande, men jag vill ändå säga några ord efter herr Hovhammars inlägg. Vi har ju tidigare ifrån den mindre och medelstora företagsamheten vid många tillfällen begärt att få ett finansieringsinstitut som kan tillhandahålla riskvilligt kapital för de mindre och medelstora företagen. Nu har vi fått det. Jag tycker det är bra. Personligen känner jag ingen rädsla för att staten går in här som hälftendelägare och har möjlighet att köpa upp minoritetsposter av aktier i företag. Trots allt har vi alla, tror jag, som sysslar med dessa företags problem en viss uppfattning om hur det kan gå till när man får svårigheter med kapital. Jag vill nog i detta sammanhang instämma i vad herr W säger. Jag har personligen varit med vid flera tillfällen då mindre företag har fått släppa ifrån sig 51 procent av aktierna, och då det sedan blivit en strukturrationalisering som inte precis gynnat den orten. Eftersom vi från folkpartiet i motion har begärt att få ett kreditinstitut är jag nöjd med utskottets betänkande och ber att få yrka bifall till detsamma.
Fru talman! Vi har inte vänt oss mot tänken på minoritetsaktier. Tvärtom tycker jag att det är en sympatisk åtgärd när det gäller att gå in i företag av den här storleksordningen. Jag vill erinra om att enskilda kreditinstitut för rätt många år sedan försökte gå in i olika företag, men den gången fick man nej. Jag förmodar att om man kommer med samma begäran i dag får man också nej. Det är detta vi inte kan godta och därför vänder oss emot.
Fru talman! Herr Hovhammars påstående att han inte har någon känning av sin intressekonflikt leder mig till en misstanke, som naturligtvis är för ful för att vara sann. Han är ordförande i Svenska Företagares riksförbund. Om man läser förbundets tidning får man ett bestämt intryck av att förbundet är en moderata samlingspartiets kamporganisation. Om herr Hovhammar inte nu känner någon intressekonflikt i sin egenskap av förbundets ordförande styrker det den misstanken. Halva moderata riksdagsgruppen är också medlemmar i den organisationen, som för övrigt är riksdagens starkaste bondeorganisation. Några av medlemmarna bland riksdagsmännen är för all del också företagare.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag vill bara säga till herr Wååg att jag redan i kväll skall överlämna förbundets program och annan information så att han får saklig information om vad Svenska Företagares riksförbund innebär och vilken målsättning denna organisation har.
Fru talman! Jag hade först inte tänkt blanda mig i denna diskussion, men efter de replikskiften som förekommit känner jag mig föranlåten att göra några korta kommentarer. Jag skall självfallet inte lägga mig i den organisationsdiskussion som förts eftersom också jag företräder en näringsorganisation för mindre företagare. Det väsentliga i debatten är just såvitt jag kan se att ett kreditaktiebolag för teckning av minoritetsposter nu skall komma till stånd. Detta har, som herr Andersson i Örebro sade, varit ett gammalt krav från de mindre företagen. Det har även varit ett gammalt krav både från folkpartiet och från centerpartiet, och vi har ingen som helst anledning att reagera mot att våra önskningar nu äntligen har blivit uppfyllda. Jag vill bara göra den kommentaren att vi självfallet inte skall tro att det nya kreditaktiebolaget löser alla problem. Jag tror att det blir ett gott tillskott i marginalen, och att det är ett steg i rätt riktning. Jag vill beträffande moderatreservationen säga, herr Hovhammar, att man där missar det väsentliga, nämligen att man bortser från att de mindre företagen alltid har lidit och fortfarande lider av en utomordentligt svår brist, nämligen på eget kapital. Det är riktigt att vi också från centerhåll har varit med om att förorda att medel slussas över från AP-fonderna. Det är också riktigt, som herr Hovhammar säger, att det finns kanaler för att göra detta. Man skulle kanske t.o.m. vidga dessa ytterligare genom att ändra banklagstiftningen, så att våra kreditinstitut får bättre och friare möjligheter att slussa över sådana medel t.ex. från AP-fonden. Men det väsentliga i detta stycke — och det är poängen — är att hur mycket affärsbanker och andra institut än slussar över medel från AP-fonderna, rör det sig genomgående inte om några riskpengar utan om krediter, som ökar den externa skuldbördan och ytterligare försvagar de mindre företagen, eftersom detta ytterligare accentuerar deras brist på eget kapital. Vad vi mycket länge har slagits för och nu har fått till stånd är en möjlighet att åstadkomma en förbättring på denna den svagaste punkten, dvs. bristen på eget kapital, genom teckning av minoritetsposter. Jag tror inte att det kommer att bli något missbruk i detta sammanhang. Jag tror inte heller att det finns anledning att måla någon ful potentat på väggen bara därför att samhället kommer med. Samhället är engagerat i många sammanhang liknande detta, och något missbruk har icke skett och kommer säkerligen icke heller att förekomma. Hälften av aktierna skall dock ägas av kreditinstitut av olika slag, och jag tror att det är tillräcklig garanti för att det inte skall bli något missbruk.

Fru talman! Jag är helt överens med Bengt Sjönell. Skillnaden är bara den att vi rent principiellt anser att den fråga vi här diskuterar kunde ha lösts utan inblandning av staten.